Fru talman! När jag gick till den här debatten bestämde jag mig för att vi inte skulle gräla om det förflutna. Jag skall inte ta upp vad som hände under den borgerliga regeringen. Men så konstaterar jag att Bo Lundgren inte kan låta bli att gå tillbaka till 80 talet. Jag vet inte hur många gånger jag har hört detta förut. Det var när jag var statssekreterare på 80-talet som samtliga problem i landet uppstod. Jag skall inte svara med samma mynt. Jag tycker att det är rätt tröttsamt, och alla ledamöter i kammaren har hört detta så många gånger förut. Däremot är det ju patetiskt att höra Bo Lundgren, med något tillkämpat socialt patos, tala om olika områden där det krävs förbättringar. Sanningen är att ni å ena sidan skall öka miljardrullningen till försvaret och å andra sidan sänka skatterna med gigantiska belopp. Man behöver inte vara professor i nationalekonomi för att räkna ut att det då blir avsevärt mycket mindre pengar kvar att satsa på vården, skolan och omsorgen eller på de handikappade. Det är inte trovärdigt. Detta patos har ingen reell grund. För Moderaterna är det viktigaste av allt att sänka skatterna. Att sänka skatterna är lösningen på alla problem. Detta mantra börjar ju t.o.m. stå en del av era egna partivänner upp i halsen. Det har ju kommit en del protester på senare tid mot denna alltför ensidiga, mekaniska upprepningskonst att ständigt och jämt tala om sänkta skatter som lösningen på alla problem. Sedan gäller det försvarsutskottets betänkande. Vi kan diskutera försvarspolitik i alla dess delar. Jag har bara ställt en begränsad fråga. Är det acceptabelt att, som Bo Lundgrens partivänner i försvarsutskottet, föreslå en skuldavskrivning på 6 miljarder? Är detta förenligt med budgetlagen och med andan och principerna i den nya budgetprocessen? Det vore välgörande att få ett besked på den punkten.

Fru talman! Alla och envar förstår att om vi skall ha utrymme att satsa pengar, och kanske mer pengar, på de handikappade och på välfärdens olika områden gäller det att skapa utrymme för det i en budget. Det gör man inte genom skuldsättning. Det är nämligen inte hållbart. Vi har tagit oss ur detta med viss möda. Men det är också självklart att om man dels höjer utgifterna på andra områden, dels sänker skatterna med stora belopp blir det - det är enkel matematik - mindre utrymme kvar för att satsa på detta. Bo Lundgrens tal går helt enkelt inte ihop. Det går inte att förena dessa olika saker - höjda utgifter på en rad områden och sänkta skatter. Samtidigt påstår han att han har högre ambitioner när det gäller att minska statsskulden. Det går inte ihop. Ett barn inser att det inte går ihop. Så länge ni för den typen av oförenliga ståndpunkter är ni inte trovärdiga. Ni är inte trovärdiga i den ekonomiska politiken. Dessvärre har ni ingenting lärt av misstagen i det förflutna. Jag konstaterar dessvärre att jag inte får något svar på min fråga om skuldavskrivningar är ett acceptabelt sätt eller inte. Bo Lundgren kan raljera om både det ena och det andra i försvarspolitiken. Jag begärde bara ett svar på frågan. Men där slingrar han sig undan lika mycket som Mats Odell. Bo Lundgrens trovärdighet i framtiden när det gäller att stå upp och tala om budgetdisciplin - som något slags ortodox överstepräst som bevakar att budgetlagen följs i alla dess delar - flagnar betänkligt när man inte kan få ett enkelt och rakt besked på den här punkten. Beskedet borde ha varit: Detta är inte acceptabelt. Det kommer moderaterna inte att tillgripa i fortsättningen. Tyvärr har jag inte fått det beskedet, och det är i sig en viktig upplysning.
Fru talman! Finansministern! Jag skulle vilja ta upp några saker som rör de internationella frågorna och miljöfrågorna. Jag håller med om att det finns mycket att diskutera på det internationella planet och särskilt inom den europeiska unionen när det gäller skattesatser, skattebaser och framför allt miljöskatter. Sverige kommer att gå in som ordförande i EU om ett par år. Vi har i dagens läge ingen egentlig debatt om vad som skall drivas och om hur Sverige skall använda den maktbasen framöver. Jag hoppas att finansministern medverkar till en sådan diskussion som involverar det svenska folket om hur vi faktiskt använder EU medlemskapet, någonting som är väldigt viktigt. Försummar vi chansen att styra EU:s politik i samband med ordförandeskapet kommer den inte tillbaka på ett så monumentalt sätt på många år. Det är heller inte så länge sedan statsministern med vibrato i stämman talade om att den nya stora uppgiften var att göra Sverige till ett miljövänligt, ekologiskt uthålligt samhälle. Det har vi inte hört någonting om i dag. Det har vi inte sett nästan någonting av i budgetpropositionen, och det finns inte annat än standardfraser i utskottets huvudtext. Är det så omställningen skall gå till? Eller kan vi förvänta oss något mer framöver som är litet mer konkret och hållfast i det här sammanhanget? Försvarsfrågan har diskuterats mycket. Jag tycker att det är synd att socialdemokraterna inte antog vårt förslag om amorteringsfrihet under 1998 och 1999. Det hade inte stört utgiftstaket och det hade inte påverkat statsskulden. Men det hade gett en aning rådrum och kanske lite mindre oro hos de ungdomar som förväntar sig en utbildning nästa år och hos de anställda inom både försvaret och försvarsindustrin. Då hade man också kunnat summera effekten av vad vi har gjort hittills och av vad som ligger framför oss i den kontrollstation som på Centerpartiets initiativ kom till och som skall äga rum under våren. En sådan samlad avstämning hade varit värdefull och hade kanske rensat en del i den debatt som nu har pågått. Det har varit en ganska underhållande diskussion som har spänt över hela serievärlden under den här tiden. Jag är inte Lucky Luke, inte bröderna Dalton och inte heller Kronblom. Men Modesty Blaise har en omsorg om dem som har det svårt. Hon har ett eget företag och hon står för mycket initiativkraft.
Fru talman! Först skall jag säga till Lena Ek att oavsett om det är skuldavskrivning eller skulduppskov leder det till att statsskulden blir högre än vad den eljest skulle ha blivit. Det är på det sättet och varje annat påstående är felaktigt. Det är viktigt att kammarens ledamöter har klart för sig vad det är fråga om. Ger man sig in på den typen av operationer kan man möjligen säga att man i formell mening inte bryter utgiftstaket. Men man kringgår det, och det leder till högre statsskuld. Så är det. Allt annat är fel. Jag vill kategoriskt fastslå detta. När det gäller miljöpolitiken vill jag säga att jag inte har använt min tid för att hålla ett miljöpolitiskt anförande. Jag beklagar det. Tiden räcker inte till för detta. Men jag kan försäkra att jag och Sverige är mycket aktivt bl.a. i EU-samarbetet. Vi har diskuterat senast i går på Ekofinrådets möte huruvida vi kan få fart på den process som innebär att vi får vissa minimiregler när det gäller energi och miljöbeskattningen. Sverige är pådrivande i det arbetet. Tyvärr finns några länder som släpar efter och bromsar, så det går trögt. Jag skulle gärna se att det gick fortare. Vi kommer att fortsätta att driva på, inte bara det halvår då vi är ordförande utan både dessförinnan och därefter. Det kan jag försäkra. Jag ser fram emot ett samarbete på den punkten. Sedan vill jag säga till Lena Ek att jag hade väl kunnat få en liten komplimang för att jag ändå försvarar det samarbete som Centerpartiet och Socialdemokraterna bedrev under de gångna åren mot alla attacker som kommer från Bo Lundgren och Mats Odell. De påstår att ingenting har gjorts, att inte en enda åtgärd vidtogs. Det är faktiskt inte på det sättet. Vi vidtog tillsammans en mängd åtgärder som vi har glädje av och som vi kommer att ha glädje av framöver. Att skapa ett ökat förtroende för svensk ekonomi, att förbättra betingelserna för tillväxt och sysselsättning och att förbättra villkoren för landets små och medelstora företagare var något vi gjorde tillsammans, och det är mycket viktiga insatser.
Fru talman! Stabiliteten i den svenska ekonomin och det som Centerpartiet och Socialdemokraterna tillsammans gjorde för att sanera den mycket svåra situation som rådde är självfallet alldeles utmärkt och bildar grunden för de positiva omdömen som har förekommit i kammaren i dag. Det är väl tur för kommunerna att vi var med och genomförde det här. Det gav nämligen 20 miljarder till kommunerna jämfört med det som i kammaren har kallats för en jättesatsning till kommunerna, på 1,2 miljarder om två år.
Fru talman! Det var bra att vi gemensamt bl.a. kunde lägga fram förslag om successiv ökning av statsbidragen till vården, skolan och omsorgen. De kommer att uppgå till 20 miljarder år 2000 och året därpå höjas till 22 miljarder. Man kan säga att det sista tillskottet inte är så stort, men det är trots allt helheten som är det viktiga. Det är klart att 22 miljarder i ökade resurser skapar förutsättningar för en bättre vård, en bättre skola och en bättre omsorg.
Fru talman! Vi är just nu tre partier som samarbetar, men om rätt skall vara rätt så var det också tre partier som samarbetade om budgetsaneringen. Vi var överens i januari 1995 om 114 miljarder i budgetsanering. Det var inte så dåligt. Men det var inte skälet till att jag begärde replik. Jag är överens med finansministern om att vi skall se till att få internationella skatteregler, men behålla kontrollen över skattepolitiken själva. Vi är helt överens. Men hur blir det med EMU, finansministern? Vad händer om man har en gemensam valuta? Kan man fortfarande ha kontroll över den egna skattepolitiken? Kan Tyskland ha en skatt på kapital i Niedersachsen och en annan skatt på kapital i Bayern? Kan USA ha en skatt på kapital i Massachusetts och en annan skatt på kapital i Kalifornien? Mitt svar är nej, det går inte när man har samma valuta i ett område. Jag tror inte att det går att ha olika källskatt på kapital om man är i samma valutaområde. Jag tror inte att skattebetalarna är så extremt lojala. Jag tror att Bo Lundgren till viss del har rätt i att folk är litet egoistiska i alla fall. Varför betala 30 % i ränta i Sverige om man kan få noll i Danmark eller kanske i Belgien och det inte innebär några valutarisker. Nej, då tror inte jag att det går längre. Tror inte finansministern att jag har rätt? Har man en gemensam valuta så kan man inte ha olika skattesatser på källskatt på kapital. Då kan man inte ha olika skattesatser på företagsbeskattningen och inkomstsidan. En valutaunion leder med nödvändighet fram till en samordnad skattepolitik och i förlängningen till en gemensam finanspolitik. Har jag fel, finansministern? Eller har jag i huvudsak rätt? Finansministern! Odell talar ju om att det finns en inkomstallians och en utgiftsallians. Vi är väl överens om både inkomstsidan och utgiftssidan i budgeten just nu, Erik Åsbrink? Visst kan väl vi släppa in mer folk i en gemensam syn på skattepolitiken. Det är väl inget ohägn om vi kan bredda basen för en överenskommelse. Det är väl bara bra det, finansministern.
Fru talman! Jag vill inte polemisera mot Mats Odell, som inte har replikrätt. Men det är naturligtvis riktigt att den budget vi har gjort upp om även innefattar en inkomstsida. Det är inte så att den står helt utanför uppgörelsen. Däremot har vi inte träffat någon uppgörelse om den långsiktiga skattepolitiken. Det är det nog ingen som påstår. I den frågan bjuds samtliga partier in till överläggningar den 9 december. Sedan får vi se vad som kommer ut av detta. Det är klart att det nuvarande parlamentariska läget skapar komplicerade situationer. Det kan vara så. Även det kan läggas regeringen till last, men det är faktiskt väljarna som har bestämt hur riksdagen skall vara sammansatt, och vi har alla att utgå från den situationen och göra bästa möjliga av den. Jag tycker att det vi har gjort hittills i höst har fungerat bra. Som svar på frågan om EMU och skattepolitiken vill jag säga att Lars Bäckström har delvis fel. Jag tror uppriktigt sagt inte att skillnaden är så förfärligt stor vare sig vi går in i valutaunionen eller inte i fråga om våra möjligheter att föra en självständig skattepolitik. Beslutanderätten kommer vi under alla omständigheter att behålla i denna kammare. Det kommer vi att slåss för. Där tror jag att vi har en bred politisk enighet. Däremot är vi utsatta för internationella influenser i allt större utsträckning, oavsett om vi går med i valutaunionen eller inte. Och kapitalbeskattningen är ett sådant område där våra möjligheter att avvika från omvärlden förmodligen kommer att vara ganska begränsade. Jag tror inte att vi måste ha identiska skatteregler med andra länder, men jag tror att vi måste hålla ett avstånd som inte är alltför stort. Det kommer att gälla oavsett hur vi förhåller oss till valutaunionen i framtiden.
Fru talman! Det är sant att det finns ett sådant problem. Det är därför man måste ha gemensamma regler om minimiskattesatser. Det är vi överens om. Men jag säger att det i en valutaunion inte blir möjligt att ha olika kapitalbeskattning. Där finns det ingen möjlighet. Det är det som är min poäng. Sedan kan man ha olika skatt på t.ex. varor. Det har man i USA. Där är snittet ungefär fem procentenheter. Men min poäng var: Kan man ha olika skatt på kapital inom en valutaunion? Det menar jag är omöjligt. Det är klart att vi inte är överens ännu, finansministern. Men jag talade tidigare med Jan Bergqvist och gjorde några poäng. Jag sade att jag tror att vi är överens om de här fem sakerna. Jag tror att vi i Vänsterpartiet är överens med Erik Åsbrink om de här fem sakerna. Jag behöver inte tvinga fram något svar just i dag. Men jag säger det för kammaren och för offentligheten. Det finns faktiskt de som är långt borta i skattefrågan. Det är de som har problem att komma in i den, de som inte har finanserna i ordning. Det är de som har problem. Jag tror faktiskt att det finns goda förutsättningar den här gången. En gång sade Erik Åsbrink att kom det bara an på att komma överens med Lars Bäckström skulle det nog gå att komma överens med Vänsterpartiet. Se, nu har vi blivit överens! Det går framåt, Erik Åsbrink. Den här gången verkar det vara andra som står långt borta i skattepolitiken. Tack för tacket. Det är väl en stor dag för Erik Åsbrink i dag, en liten taklagsfest nästan. Erik Åsbrink är väl byggmästaren. Jag känner mig mer som en byggjobbare. Tänk då på att byggjobbarna gärna ställer upp och jobbar bra, men de kräver sin lön, och de kräver att byggmästaren har bra ritningar. Jag hoppas att det skall gå bra, men det kräver aktiva insatser från allas sida. Det har i huvudsak gått bra. Jag delar den bedömningen, med undantag för några tidningsartiklar från någon enstaka person här och där. Men i huvudsak bra. Det gäller på bägge sidor. Men bygget handlar nu om att se till att få fler i arbete och att se till att folkhemmet får en bra fördelningspolitik. Till slut skall vi nog t.o.m. kunna höja taken på byggena. Men först skall vi amortera. Det är rätt.
Fru talman! Först kapitalbeskattningen. Om 30 dagar har vi en valutaunion. De elva länderna kommer inte att ha gemensamma skatteregler när det gäller kapitalbeskattningen och har, såvitt jag vet, inga planer på att genomföra detta heller. Jag tror inte att det är absolut nödvändigt att ha identiska regler. Däremot utsätts vi alla, medlemmar eller ej, för ett växande tryck att inte avvika alltför mycket. Det har inte så mycket med EU eller EMU att göra, utan det är internationaliseringen, det lättflyktiga kapitalet, som gör att utrymmet för att avvika sannolikt blir mindre i framtiden än det har varit fram till nu. Jag håller med om att det går framåt. Det har varit bra att vi har kunnat komma överens om budgetpropositionen och sedan klarat processen genom riksdagen. Det var steg två i samarbetet. Det har fungerat mycket bra. Vi kan nog ha en taklagsfest, men det är viktigt att både Lars Bäckström och Vänsterpartiet håller sig under taket när den festen pågår och inte bryter igenom det. Om vår politik blir framgångsrik när det gäller att få ökad tillväxt och sysselsättning kan man naturligtvis höja taket i framtiden. Om jag förflyttar mig från husen till bakverken kan jag säga att när kakan blir större kan en oförändrad vinkel på kakbiten bli desto större. På det sättet får vi utrymme för större insatser i välfärdssektorn utan att vi överanstränger ekonomin totalt sett. Därför är det viktigt att det arbete vi nu bedriver med sysselsättning och tillväxt blir framgångsrikt.
Fru talman! Jag tänkte ta upp en annan fråga med finansministern. Den har ett mycket nära samband med jobben och den diskussion vi för på det området. På 90-talet har vi i stor utsträckning fått en förändring på arbetsmarknaden. Vi får fler och fler människor som tar korttidsjobb. Fler och fler företag erbjuder korttidsjobb eller projektarbeten. Också inom den offentliga sektorn har detta en tendens att växa. Det är många ungdomar som har problem att komma in på arbetsmarknaden. De kanske kommer in delvis genom den här typen av projektarbete, men de kommer inte in i trygghetssystemen ordentligt. Det är också många som känner att de inte vågar ta vissa jobb på grund av hur välfärdssystemen är uppbyggda. Jag undrar om finansministern känner som jag och Miljöpartiet att det är viktigt att snabbt försöka se över systemen, så att inte alltfler hamnar utanför trygghetssystemen och att många människor inte vågar ta de jobb som erbjuds. En förändring av trygghetssystemen vore viktigt för att klara de sysselsättningsmål som finns i budgeten. Hur ser finansministern på detta?
Fru talman! Jag instämmer i den beskrivning som Peter Eriksson ger, dvs. att vi har system, alltifrån arbetsrätten till socialförsäkringar och andra trygghetssystem, som fungerar väl för dem som kommer in i systemen men som inte fungerar alls för dem som inte kommer in. Det kan ibland vara svårt att komma in i systemen i takt med att arbetsmarknaden förändras. Vi arbetar på ett annat sätt än tidigare. Många ungdomar arbetar i projekt och med tillfälliga anställningar. Det gäller inte bara ungdomar. Det finns säkert anledning att se över systemen för att skapa bättre trygghet eller för att göra det lättare att komma in i systemen. Det är ett viktigt reformområde under de kommande åren. Vi riskerar annars att det blir en tudelning på arbetsmarknaden, dvs. ett A-lag som har den fina tryggheten ordnad och ett B-lag som helt står utanför. B-laget tenderar dessutom att bli allt större och större - en antalsmässigt växande grupp. Jag tror att det är viktigt att vi ser över detta under de kommande åren.
Fru talman! Jag vill säga tack. Vi har ett viktigt samarbetsområde som vi kan jobba vidare på.

Fru talman! Då skall vi gå vidare och diskutera finansutskottets betänkande, men nu blir det explicit skatterna. Det finns skäl till det. Skatterna i Sverige griper in i varje medborgares liv i en utsträckning som inte har någon motsvarighet i något annat jämförbart land. Skattetrycket ligger på en nivå som gör det svårt att leva på sin lön. Skattebaserna eroderar eller riskerar att i många fall delvis försvinna. Det politiska systemet i Sverige använder sig av skattesystemet för att gripa in i människors vardag onödigt mycket. Eftersom riskkapital beskattas högt i Sverige jämfört med andra länder, leder det till svårigheter framför allt för mindre företag att locka till sig kapital. Detta leder till två viktiga problemställningar. Ekonomins funktionssätt försämras, och tillväxten hämmas av felkonstruerade skatter. Den enskilde får inte den valfrihet i sin vardag som han eller hon har rätt till. I Sverige har vi ett regeringsparti som i valrörelsen inte ville höra talas om skattesänkningar. Efter valrörelsen kom det emellertid olika budskap beroende på vilken budbärare man talade med. I det betänkande vi nu behandlar finns ett litet förslag till skattesänkning, men för säkerhets skull är den bara tillfällig. Tyvärr leder den också till oönskade marginaleffekter. Skatteutskottet har denna mandatperiod fått en ny ordförande. Han kommer att få ordet inom någon timme eller så. Tyvärr dröjer det så lång tid med den talarordning vi har här. Eftersom den utmätta repliktiden är kort, två gånger två minuter, vill jag redan nu ställa en fråga till Arne Kjörnsberg. Han har då gott om tid på sig att fundera på svaret, samtidigt som han lyssnar på övriga inlägg. Jag vill veta om det finns någon vilja hos socialdemokraterna att förändra både nivåerna och tekniken i skattesystemet. Om svaret på den frågan är ja, är jag naturligtvis mycket nyfiken på att få reda på vad detta innebär. Då gör jag det lite lättare för Arne Kjörnsberg, för han behöver inte svara för hela regeringen. Jag inser att den uppgiften blir för svår. Det räcker med en egen bedömning, så kan vi diskutera med utgångspunkt i den. Fru talman! Det förs nu en debatt där t.o.m. den yttersta vänstern i svensk politik har börjat tala om att kapitalskatterna behöver sänkas. Vänsterpartiet har också en hel rad av förslag till ökat skatteuttag, så bilden är inte så ljus när det gäller Vänsterpartiets skattepolitik. Men det faktum att alltfler talar om lägre skatter är intressant att notera. Det är inte bara vi moderater som diskuterar detta, utan de övriga partierna på den politiska kartan börjar hinna i fatt oss. För mig räknas emellertid i första hand skarpa förslag och beslut. Vi moderater håller fast vid de förslag till skattesänkningar som vi presenterade före valet. Det innebär skattesänkningar främst när det gäller inkomstskatter - i första hand för låg och medelinkomsttagare. För det stora flertalet hushåll är emellertid även våra förslag till sänkt fastighetsskatt ett mycket viktigt inslag i hushållsekonomin. Jag tycker att det finns anledning att slå fast att det är av största betydelse att enskilda människor och hushåll får möjlighet att själva disponera sina inkomster i största möjliga utsträckning. Ett starkt samhälle bygger på självständiga och från staten oberoende medborgare. Ett sådant samhälle skapar resurser att hjälpa dem som inte kan påverka sin egen situation själva. Under lång tid har jag talat om att vi måste få ett skattesystem som gör det möjligt att kunna leva på sin lön. Det är för mig en självklarhet. De höga skatter vi har i dag gör att alldeles för många personer i detta land inte klarar av att kunna leva på sin lön. Vi måste få en skattedebatt som klarar ut att de pengar som en individ tjänar faktiskt tillhör just den personen. Det känns genant att här i Sverige ibland behöva konstatera att detta inte upplevs som en självklarhet bland alla politiska partier. En del politiker talar om "egna" pengar, men de menar skattebetalarnas pengar. Jag tror inte att det går att slå fast någon idealisk skattesats som skall gälla för evigt. Men som ett första steg borde vi kunna slå fast ambitionen att förändra dagens skattetryck så att den inriktas på att komma ned i en genomsnittlig europeisk nivå. Regeringen har inte den ambitionen. Jag hoppas att dagens debatt kan reda ut vilken ambition regeringen har. Skulle man gå vidare och sänka skatterna, leder det naturligtvis till att socialdemokratiska politiker måste frånhända sig politiskt inflytande över människornas vardag. Det kanske de inte gillar. Men verkligheten, och situationen i omvärlden, kommer likväl att tvinga fram förändringar. Globaliseringen av ekonomin gör att människor, företag och kapital flyttar mellan länder. Numera är det inte bara kapital, utan även människor och företag i betydligt större utsträckning än tidigare. Det vore bra om lagstiftningen och skattesatser kunde bygga på denna kunskap. I annat fall kommer riksdagen att inte annat än i efterhand kunna påverka skattesystemet. Höjningen av t.ex. tobaksskatten visade hur en tänkt ökad skatteintäkt blev en ren förlustaffär för staten, samtidigt som det öppnade en marknad för kriminella element att ägna sig åt smuggling. Den smugglingen är nu tyvärr svår att knäcka. I kontakter med företrädare för svenskt näringsliv talar de tydligt om sin oro över att unga välutbildade människor flyttar utomlands i en omfattning som vi inte har sett tidigare. Det finns flera skäl till detta. Men det är uppenbart att skattesystemet är ett av dessa skäl. Det är därför svagt att regeringen inte har kunnat uppfylla sitt löfte om att fullt ut återgå till Jag hoppas därför att dagens skattedebatt skall kunna klarlägga position och färdriktning hos regeringspartiet. Det är naturligtvis särskilt intressant mot bakgrund av de skatteöverläggningar som snart skall äga rum. För min del är jag på det klara med att både möjligheterna till ökad tillväxt i ekonomin och människors möjligheter att kunna leva på sin lön kräver lägre skatter. Sänkta inkomstskatter är viktigt eftersom det leder till positiva effekter både för tillväxten, bl.a. genom att det påverkar lönebildningen på ett bra sätt, men också för att öka människors frihet. Sänkta skatter på riskkapital är också viktigt eftersom det uppmuntrar till sparande och risktagande, vilket är betydelsefullt för att vi skall få livsdugliga företag - och det genererar nya arbetstillfällen. Man kan naturligtvis alltid diskutera tekniken för att nå dessa mål. Det förvärvsavdrag som vi har föreslagit stimulerar till arbete och marginaleffekterna begränsas. Det är för alla parter önskvärt med en långsiktighet i skattesystemet, så att människor kan planera sin ekonomi. Därför måste det finnas en öppenhet för att skapa en teknik som gör det möjligt. Den öppenheten har vi moderater. Eftersom vi är världens högst beskattade folk, måste man komma överens om färdriktningen. Skatteöverläggningarna får inte stanna vid en omfördelning mellan olika skattesatser. Medborgarna måste märka att skatten faktiskt sänks. Med de förslag vi moderater lagt fram sänks inkomstskatterna i en sådan omfattning att de mål som låg till grund för 1991 års skattereform uppfylls. Fördelningen mellan de olika skattesänkningar som vi lägger fram innebär att fyra femtedelar avser lägre skatt på arbete, familj och boende. Våra skattesänkningar är således utformade på ett sådant sätt att de skapar större trygghet och förutsägbarhet i vardagsekonomin för enskilda och familjer än vad som blir fallet om man även fortsättningsvis vill behålla världens högsta skattetryck. Allt färre människor kan bygga upp en buffert genom att spara. De höga skatterna bidrar därför till en otrygghet i vardagen. Det går inte att i en skattedebatt undvika att tala om det höga beroendet av bidrag bland många människor. Enligt Socialstyrelsen betalar den genomsnittlige socialbidragstagaren mer i skatt än vad han eller hon får i bidrag. Kopplingen mellan ändrad lön, ändrade skatter och ändrade bidrag som följer av detta är ett stort problem inte bara i familjeekonomin utan även i ett större ekonomiskt sammanhang. Detta måste naturligtvis ändras, och ett steg på vägen i den riktningen är att sänka skatterna. En lång rad ekonomiska bedömare, både svenska och utländska, har under lång tid, i likhet med oss moderater, gjort bedömningen att det behövs en ändrad struktur på det svenska skattesystemet men framför allt lägre nivåer på skattesatserna. Det vore naturligtvis önskvärt både för tillväxtmöjligheterna i svensk ekonomi och för de enskilda människornas skull att dessa bedömningar får ett sådant genomslag att de också påverkar socialdemokraternas politik. Är regeringen beredd att kasta de ideologiska skygglapparna åt sidan borde det finnas förutsättningar för att kunna lägga om kursen i skattepolitiken. Jag ber, fru talman, att få återkomma i replikskiftena till ytterligare ett antal frågor till Arne Kjörnsberg. Jag hoppas att vi när debatten är slut har fått reda på lite mer kring ambitionerna när det gäller regeringens skattepolitik och fått reda på om det verkligen finns en ambition att göra någon förändring, eller om inbjudan till överläggningarna bara är ett sätt att fånga upp en debatt utan att man själv vill göra någonting åt situationen och lägga fram konkreta förslag.

Fru talman! I Sverige är vi stolta över vårt gemensamt finansierade välfärdssystem, och det har vi god anledning till i flera avseenden.

Ett problem med den stora svenska offentliga sektorn är att den inte har en nära kontakt med behov och efterfrågan. Därför är det nära till att den växer av sig själv och har svårt med anpassningen samt att effektiviteten på det sättet blir lidande. Den offentliga sektorn är avsevärt mycket större i Sverige än i de flesta andra länder i och utanför Europa. Att finansiera denna sektor kräver ett mycket högt skatteintag, vars effektivitet vi har stora problem med i dag. Sverige har världens högsta skatter för att finansiera vår välfärdssektor. Många andra länder ger sina medborgare lika bra service eller bättre till betydligt lägre skatter. Detta borde få vår regering att tänka efter många gånger när det gäller skattepolitiken. Att Sverige har halkat efter från tredje till sjuttonde plats i OECD:s välfärdsliga borde få oss alla att fundera mycket mer på varför det är så. Att den svenska kronan har devalverats åtskilliga gånger på grund av dålig lönebildnings och skattepolitik borde sätta regeringens ansvar i fokus. Fru talman! Moder Svea har i dag en kvarnsten runt sin hals. Den kvarnstenen heter produktionsskatter i alla led. Landet befinner sig i en situation där alla upptänkliga skatter driver upp kostnaderna så högt på våra varor och tjänster att de blir alltför dyra både att köpa och att sälja. Vi tar ut skatter överallt på råvaror, löner, energi, försäljning m.m. i alla led. Detta leder till höjda kostnader och därmed till höjda priser, och vi har allt mindre råd med en bra skola, vård och omsorg i våra kommuner, beroende på att kostnaderna drivs upp så mycket. Skatter och avgifter driver upp personalkostnaderna i all verksamhet och trycker därmed ned medborgarnas eget löneutrymme, och ändå blir kostnadsnivån så hög att vi har svårt att anställa lärare, läkare och sjuksköterskor. De har låga löner jämfört med i omvärlden, men inklusive den svenska skatten blir kostnaderna så höga att vi snart inte har råd med det allra viktigaste, nämligen skola, vård och omsorg. Nog är detta ett systemfel, ett skattesystemfel! Vi kristdemokrater hoppas att det är med denna insikt som regeringen nu har inbjudit övriga partier till skatteöverläggningar. I stället för övningar i hur man flyttar skatter och söker nya s.k. skattebaser vill vi se överläggningar där målet är att reducera skatter, och att dessa skatteöverläggningar skall bli första steget mot en mer realistisk skattepolitik. Fru talman! I den statsbudget som vi nu debatterar är inriktningen på en framsynt skattepolitik långt ifrån närvarande. I stället bryter socialdemokraterna löftet om att den s.k. värnskatten skulle tas bort. I stället hittar man en ny nivå och en ny benämning, för att vilseleda medborgarna. Detta är ingen bra början på en skatteöverläggning där vi kristdemokrater skulle vilja se en ökad trovärdighet och stabilitet och att staten på det sättet visar vägen till en ekonomi som skattemässigt är mera i harmoni med omvärlden än den är i dag. Med regeringens tillfälliga skattesänkningar, av ad hockaraktär, kommer skattepolitiken i stället att ständigt få parera alltfler lättflyktiga skattebaser. Kristdemokraterna säger nej till både den tillfälliga skattereduktionen och den nya värnskatten, och vi säger nej till den tillfälliga och sneda sänkningen av fastighetsskatten för enbart hyreshus. Kristdemokraterna vill se en politik där bidrag ersätts med lägre skatter så att medborgare kan leva på sin lön - det har sagts många gånger, men det är oerhört viktigt - utan att den skall dras in till staten och komma tillbaka i form av ett bidrag. Vi vill komma bort från den situationen där medborgarna bildligt står med bidragsblanketten i den ena handen och mössan i den andra. De steg som vi vill ta mot ett sådant mål framgår av vårt budgetalternativ, i skattemotionen och i en mycket koncentrerad reservation till skatteutskottets yttrande till finansutskottet. Det handlar om kraftigt höjda grundavdrag i den kommunala beskattningen, upp till 20 300 kr, och ännu högre för den s.k. LO-puckeln för att underlätta för deltidsanställda. Man skall kunna tjäna upp till 20 500 kr innan man över huvud taget behöver betala någon skatt. Vi vill att man inför det nya pensionssystemet också skall höja avdragsrätten för pensionssparande. Vi vill också införa individuella utbildningskonton med full avdragsrätt, för att på det sättet stimulera utveckling av personer. Gränsen för avdraget för resor till och från arbetet vill vi sänka från 7 000 till 6 000 kr. Fastighetsskatten vill vi sänka för samtliga bostäder till 1,4 %. Vi tycker inte att någon skall behöva betala mer än 50 % av en inkomstökning i skatt. Vi avvisar därmed, som jag tidigare har sagt, regeringens förslag till ny värnskatt. Vidare föreslår vi en avdragsrätt på barnomsorgskostnader upp till 10 % av basbeloppet, kopplat till vårt förslag om vårdnadsbidrag. Självfallet är allt detta finansierat till sista kronan. Fru talman! Jag vill redovisa några direkta produktionsskatter som måste förändras. Det gäller de svarta hushållstjänsterna. Medborgarna drivs i dag ut på en svart marknad därför att de behöver tjänsterna, men beskattningen har drivit upp kostnaderna till orimligheter. Här säger Socialdemokraterna i debatten att man inte vill subventionera hushållstjänster. Detta är icke att subventionera. Detta är ett bevis på att vi har en skattepolitik som har havererat. Vi har inte råd att köpa de tjänster som vi efterfrågar. I budgetalternativet tar vi också upp arbetsgivaravgifterna, som vi vill sänka med upp till 10 % för lönesummor upp till 900 000. Förmögenhetsskatten och dubbelbeskattningen har nämnts tidigare. Vi vill ha ett permanent riskkapitalavdrag. Royaltyinkomster och den särskilda löneskatten tycker vi också att man behöver angripa. Detta är produktionsskatter som driver upp kostnaderna för svensk ekonomi till ett läge som vår ekonomi egentligen inte tål i dag. Fru talman! Andra viktiga skattesänkningar gäller konkurrenskraften med omvärlden. Det handlar om en återgång till rimliga betalningsfrister för moms på företagen, där vi skiljer oss från omvärlden. Det handlar om yrkesfiskaravdraget. Det handlar inte minst om jordbrukets energiskatter, som verkligen inte är i harmoni med de skatter som gäller i andra EU-länder i dag. Vi förlorar också arbetstillfällen på det. Det handlar om åkerinäringens fordonsskatt. Vi skall inte behöva flagga ut lastbilsåkerierna i Sverige. Fru talman! Må vi tillsammans kunna lätta på Moder Sveas skattekvarnsten, så att hon kan komma att bli lite mindre tyngd, lite lättrörligare, lite lättare att anpassa till omvärlden och framför allt mera konkurrenskraftig. Därmed skulle vi kunna skapa nya jobb för hundratusentals medborgare.

Fru talman! Det betänkande vi nu diskuterar inleds med en sammanfattning. Under rubriken Konjunkturen och den ekonomiska politiken står följande: "Utskottet bedömer att förutsättningarna är goda för en hög tillväxt i den svenska ekonomin under de närmaste åren, och de offentliga finanserna är sanerade. Den offentliga budgeten visar nu överskott. Inflationen är i det närmaste obefintlig. De svenska räntorna ligger på den lägsta nivån sedan 1950-talet. De samlade affärerna med utlandet, dvs. bytesbalansen, visar ett relativt stort överskott." Jag instämmer gärna i den bedömningen. Vi har från Centerpartiets sida starkt bidragit till att det nu finns fog för att uttrycka sig så som utskottet gör. Vi har i hög grad bidragit till att vi har den grund att stå på som vi nu faktiskt har. Efter att ha segat oss upp ur den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet har vi nu någotsånär fast mark under fötterna. Det ger oss förutsättningar att bättre klara den avmattning i konjunkturen som nu av allt att döma står för dörren. Det gynnar oss alla - både som nation och som individer. En viktig förutsättning för att åstadkomma detta hyggliga utgångsläge har varit införande av utgiftstak och utgiftsramar. Det är viktigt för att upprätthålla disciplinen i budgetarbetet och framför allt i uppföljningen av budgetarbetet. Det är särskilt viktigt under valrörelsetider, då regeringen och andra frestas att vara frikostiga med löften. Det är alldeles utomordentligt särskilt viktigt med tanke på att valet gav det resultat som det gav. Låt oss för ett ögonblick göra tankeexperimentet att regeringens överläggningar med Vänstern och Miljöpartiet skulle ha förts utan den restriktion som utgiftstaket innebär och har inneburit. Vilken kostnadsexpansion hade detta inte kunnat leda till? Jag tvekar inte att påstå att förekomsten av systemet med utgiftstak och utgiftsramar har räddat oss från kostnadsökningar och budgetförsvagning som i sin tur skulle ha medfört höjda räntor och än lägre värde på den svenska kronan. Det är en för lång tid framöver bestående och varaktig och för oss alla nyttig effekt av det samarbete som vi bedrev med regeringspartiet under förra mandatperioden. En annan bestående och varaktig och för oss alla nyttig effekt av samarbetet är en betydande grad av tillväxtbefrämjande åtgärder. Det gäller inom arbetsmarknadsområdet, men också inom skatteområdet. Jag tänker framför allt på de sänkningar av arbetsgivaravgifterna som har genomförts i två steg. De har, som alla vet, tyngdpunkten inriktad på småföretagen, dvs. den del av näringslivet som enligt de allra flesta bedömare har den största tillväxt och sysselsättningspotentialen. Jag tänker vidare på de lättnader i dubbelbeskattningen som genomförts och som riktar sig till just samma målgrupp. Fru talman! Jag går åter till inledningen i betänkandet, som jag citerade nyss. Första meningen lyder så här: "Utskottet bedömer att förutsättningarna är goda för en hög tillväxt i den svenska ekonomin under de närmaste åren." Hur förvaltar då regeringen dessa förutsättningar i sin budgetproposition? Man kan uttrycka det på två olika sätt. Båda sätten är lika relevanta. Det ena sättet att uttrycka det är att säga sig att det kunde varit värre. Som jag tidigare resonerat har utgiftstaket fungerat som en effektiv restriktion mot vidlyftiga kostnadsökningar och förhindrat dessa. Det andra sättet att uttrycka det är att säga att regeringen förvaltar förutsättningarna ganska illa. Det gäller ånyo inom arbetsmarknadspolitiken, men också på skattesidan, där det återfinns alltför få förslag som är tillväxtstimulerande och framför allt långsiktigt verkande. Detta sker i en tid av konjunkturavmattning då vi som allra mest behöver just sådana förslag. De förslag som regeringen ändå lägger fram på skatteområdet kännetecknas av hafsighet och brist på strategiskt system. Förslagen är genomgående tillfälliga. De begränsar sig till ettårslösningar. Förslagen saknar framförhållning och inriktning mot stabila långsiktiga spelregler, som är så värdefulla i ett väl fungerande skattesystem. De konkreta skatteförslag i budgetpropositionen som berör oss som individer eller som företagare summerar sig till två - två förslag som har konkretisering! I övrigt består de redovisade förslagen av allmänna och till intet förpliktande meningsyttringar. Ett sådant exempel är: "Under mandatperioden bör kapitalinkomstskattesatsens nivå och förmögenhetsskatten övervägas." Bör övervägas, är det besked som regeringen ger. Vilken ledning ger det till dem som berörs och som behöver stabila spelregler för sitt långsiktiga agerande? Det ger ju ingen ledning! De två konkreta förslagen i budgeten är dels en tillfällig skattereduktion för låg och medelinkomsttagare, dels en likaledes tillfällig ettårig 0,2-procentig sänkning av fastighetsskatten för hyresfastigheter. Fru talman! Centerpartiet bejakar skattesänkningen för låg och medelinkomsttagare. Vi har sedan länge drivit denna fråga. Vi anser dock att nivån på sänkningen är för blygsam. Därför föreslår vi att en större sänkning genomförs 1999, och vi utgår från att den inte förblir enbart tillfällig. Vi vill i stället se detta som ett permanent inslag i skattesystemet och ser på denna punkt fram emot nästa veckas skattesamtal mellan regeringen och inbjudna partier. Vi utgår ifrån att frågan om sänkta inkomstskatter för låg och medelinkomsttagare kommer att inta en central roll i dessa överläggningar, och vi kommer att vara pådrivande i denna process. Den tillfälliga sänkningen av fastighetsskatten för hyresfastigheter avvisar vi däremot. Vi gör det inte därför att vi är emot sänkta fastighetsskatter; vi har klart dokumenterat vår inställning härvidlag och har också drivit fram en generell sänkning av skattesatsen från 1,7 % till 1,5 %. Nej, skälet för att avvisa regeringens förslag på den här punkten är just att sänkningen är tillfällig. Regeringens motivering för den tillfälliga sänkningen uppges vara att den skall resultera i sänkta hyror och därmed öka hyresgästernas köpkraft. Av allt att döma kommer en sådan här tillfällig sänkning av fastighetsskatten för hyresfastigheter i allt väsentligt inte att resultera i sänkta hyror. Det är heller inte så konstigt. En ettårig sänkning har ju ingen som helst långsiktig trovärdighet. Om den året därefter återgår till den nuvarande nivån måste man ju på nytt höja hyresnivån. Sådan ryckighet är ingen betjänt av. Nej, praktiskt taget allt talar för att den sänkta fastighetsskatten för hyresfastigheter kommer att stanna i fastighetsägarnas fickor. Det var väl ändå inte avsikten, Marie Engström och Arne Kjörnsberg. Nej, låt oss därför i något så när lugn och ro diskutera också fastighetsskatten och dess nivå under de kommande skattesamtalen! Vi kommer vid dessa samtal också att ta upp de tillväxtfrämjande förslag på skatteområdet som vi tidigare, nu senast i motioner i anslutning till den här budgetpropositionen, har aktualiserat. Det gäller t.ex. ytterligare steg i sänkningar av arbetsgivaravgifterna, med tyngdpunkten på de små företagen. Det gäller avskaffandet av den s.k. dubbelbeskattningen. Det gäller att ta bort merparten av de s.k. stoppreglerna för egenföretagare. Det gäller att plocka av ryggsäcken från jordbruksnäringen, så att villkoren i detta hänseende mera jämställs med villkoren i näringens konkurrentländer. Det är också utomordentligt viktigt att vi snart kommer till skott när det gäller den framtida och långsiktiga energibeskattningen. Såväl företag som individer behöver besked för att rätt kunna fatta de beslut som är beroende av energiskatternas utformning. Efter de två inlägg som hittills har hållits i den här skattedebatten finner jag anledning att påminna om att alla hurtiga skattesänkningsförslag måste inrymmas inom ramen för en balanserad budget som dessutom ger förutsättningar att betala av på statsskulden. Jag utgår ifrån att de förestående skattesamtalen också syftar till samsyn i dessa viktiga hänseenden. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation 18.

Fru talman! Vårt skattesystem måste vara långsiktigt, hållbart och robust för att ge de planerade inkomsterna och för att medborgarna skall ha rimliga chanser att förstå och också acceptera det. I högskattelandet Sverige kommer den ena rapporten efter den andra om hur skattehöjningar inte ger de pengar i skatteintäkter som avsetts. I vissa fall leder höjda skatter t.o.m. till minskade intäkter för staten. Regeringens skattepolitik har under den förra mandatperioden präglats av principlöshet och tillfälliga lösningar. Skatter har höjts och sänkts mer eller mindre planlöst. Låt mig ge några exempel: Tobaksskatten har höjts och sänkts. Arbetsgivaravgifterna har höjts och därefter sänkts lite för vissa. Dubbelskatten på aktier återinfördes - men något år senare, när skadeverkningarna för småföretagen blev alltför uppenbara, sänktes den lite grann för vissa mindre företag. Fastighetsskatten höjdes så kraftigt att det nästan utlöste en skatterevolt i vårt land. Då sänktes den lite grann för vissa fastighetsägare. Planlösheten och ryckigheten har blivit än mer tydlig nu när regeringen är beroende av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Detta är allvarligt för Sverige och svensk ekonomi. I dag är det meningen att vi skall fatta beslut om att tillfälligt sänka skatten för hyresgäster. Dessutom skall inkomstskatten för låginkomsttagare tillfälligt sänkas, måhända marginellt men dock med ökande marginaleffekter som resultat. Den sammantagna effekten av regeringens skattepolitik är emellertid ett ständigt stigande skattetryck, trots i dag aktuella marginella och tillfälliga skattelättnader. Under förra mandatperioden höjdes skatterna med 70 miljarder kronor, i huvudsak på arbete och sparande. Denna politik har enligt min uppfattning starkt bidragit till att cementera arbetslösheten och dramatiskt minska antalet företagare i Sverige samt förutsättningarna att skapa nya företag. Detta är ett strategiskt misstag som det är ganska brådskande att rätta till. Sverige kämpar som sagt om att ha världens högsta skattetryck. Vi har världens högsta skatteuttag på arbete. Ändå får vi inte den valuta för skattepengarna som vi förtjänar, varken i dag eller för 15 år sedan då Folkpartiet började prata om valuta för skattepengarna. Vi i Folkpartiet tycker nämligen att skatter är bra. Skatter skapar trots allt, rätt utformade, mer frihet än ofrihet. Bristerna i skattesystemet är numera ett av de allvarligaste strukturproblemen i den svenska ekonomin och dess funktionssätt. Utformningen bidrar till att dämpa den ekonomiska tillväxten och motverkar direkt tillkomsten av nya jobb, kanske allra mest i tjänstesektorn. Höga skatter bidrar indirekt, bakvägen, till en sämre välfärd, trots att de har till syfte att öka välfärden. Detta är allvarligt. Därför måste skattesystemets drivkrafter förbättras. Vi måste bättre uppmuntra arbete, företagande, utbildning och sparande - fyra goda ting för en stark tillväxt och hög sysselsättning. Behovet av en långsiktig strategi för skattepolitiken i syfte att åstadkomma ett internationellt konkurrenskraftigt system är, med tanke på den omfattande och allt snabbare internationaliseringen, mycket viktigt. Sverige behöver inte högre skatter, utan fler skattebetalare. Denna slogan använde vi i Folkpartiet oss av i den gångna valrörelsen. Det är dock med stor besvikelse som jag noterar att fler medborgare verkade gilla det nuvarande regeringsunderlagets gemensamma slogan: Sverige behöver fortsatt höga skatter, oavsett hur det går med antalet skattebetalare. Det är bara genom fler skattebetalare som Sverige och medborgarna på sikt i framtiden kan stå starka i en starkt föränderlig värld. Jag tror därför att skattepolitiken måste läggas om och inriktas på att skapa förutsättningar för växt och ett dynamiskt näringsliv. Bara så kan vi få växande skattebaser. Fru talman! För att fler människor skall komma i sysselsättning är det nödvändigt att sänka skatten på arbete. Flera undersökningar visar att de flesta småföretagare, åtminstone hälften av dem, tycker att sänkta arbetsgivaravgifter, sänkta skatter på arbete, är den enskilt viktigaste åtgärden för att underlätta nyanställningar så att fler människor kan få jobb i vårt land. Även internationella studier tyder på att sänkt skatt på arbete faktiskt leder till ökad sysselsättning. I jämförbara länder i vår del av världen, där arbetslösheten med åtminstone viss framgång har bekämpats, är skatten på arbete lägre. Vi i Folkpartiet föreslår i vår motion sänkta arbetsgivaravgifter så att det blir billigare att anställa. Vi tror nämligen att det blir svårt att öka sysselsättningen, som den nya regeringen nu har som mål. Det blir inte bara svårt att minska arbetslösheten utan också att öka sysselsättningen med fortsatt extremt höga skatter på just sysselsättningen. Den största potentialen för nyföretagande och jobb tror vi finns inom den privata tjänstesektorn. Därför anser vi att hela sänkningen av arbetsgivaravgiften kanske måste riktas in där för att få den största effekten. Det blir avsevärt mera gynnsamt för företag att anställa nya medarbetare. Genom att sänka arbetsgivaravgiften med 5 procentenheter redan den 1 januari skulle chansen öka att fler får råd att anställa. Vi skulle därmed få fler nya välbehövliga jobb i vårt land. En del företrädare för regeringsunderlaget anser att det är rimligt att ge subventioner för att någon skall installera en diskmaskin hemma hos mig. Men ofta anser samma personer att det är en ohyggligt hemsk tanke att med samma eller med en motsvarande skattelättnad ha någon som hjälper till med att plocka in disken i den maskin som man får en subvention för att sätta in. För mig är detta ett helt orimligt sätt att från riksdagen för våra medborgare tala om vad som är rätt och fel. Dessutom är det mycket som talar för att denna påstådda moralblockering håller tillbaka en stor mängd arbeten i en sektor som vill växa, och som faktiskt växer. Tyvärr sker det på den svarta marknaden. Vi har tillsammans med Moderata samlingspartiet och Kristdemokraterna mycket konkret föreslagit en skattereduktion för hushållstjänster på sikt så att det blir möjligt att skapa fler nya jobb för att få denna marknad att växa vitt, inte svart. Förutom denna skattelättnad, som vi tror är nödvändig för att få bort de s.k. skattekilarna, är det viktigt att se över hela regelverket för mycket små företag. Vi föreslår förenklingar vid en rad transaktioner. Vi föreslår t.ex. förenklingar vad gäller F-skattsedel. Detta är viktigt för att få bort hinder för nyföretagande i vårt land. Problemen med höga inkomstskatter och höga marginalskatter ökar i takt med den svenska ekonomins internationalisering. Även inkomstskatterna behöver därför sänkas. Det finns en anledning till att nyckelavdelningar inom svenskt näringsliv läggs ned i Sverige och byggs upp någon annanstans. Det finns en orsak till att många unga ingenjörer t.ex. väljer att söka sig utomlands för att få behålla mer av sin lön. Anledningen och orsaken är, enligt min uppfattning, den höga skatten på arbete. Detta med den nya värnskatt som man vill införa bör därför slopas. Denna skatt på arbete är ett tragiskt löftesbrott från regeringen i förhållande till den senaste skattereformen, som Folkpartiet tillsammans med Socialdemokraterna med glädje medverkade till - en skattereform som för övrigt alltfler i denna kammare i dag verkar längta tillbaka till. Alltfler bör alltså få behålla minst hälften av en inkomstökning. De inkomster som den högsta marginalskatten i dag inbringar står inte i rimlig proportion till de skador som den åsamkar samhällsekonomin och medborgarnas förtroende för de besked som de får från politikerna. Det som en gång var ett löfte borde hållas. I dag är det närmare 200 000 personer som betalar denna specialskatt för rika som käckt kallas för värnskatt. Folkpartiet står självfallet, inför samtal och annars fast, vid 90-talets skattereforms intentioner, dvs. att endast 15 % av löntagarna skall betala statsskatt. Därför är det viktigt att den s.k. brytpunkten räknas upp så som den borde ha uppräknats om inte kammaren hade satt käppar i hjulet. Skattesystemet måste utformas på ett sådant sätt att utbildning uppmuntras och premieras under hela livet - det som populärt brukar kallas för livslångt lärande. Den snabba utvecklingen i arbetslivet gör det alltmer angeläget att finna former för finansiering av återkommande studier i livet. Folkpartiet föreslår därför att det nuvarande pensionssparandet breddas till att även omfatta ett kompetenskonto som möjliggör för alla människor att sätta av ett visst belopp skattefritt för att sedan kunna använda det när man vill i livet för att vidareutbilda sig, så att man lättare kan ta ett halvår eller ett år för vidareutbildning. Avgörande för att fler jobb skall tillkomma är att det i motsvarande omfattning tillkommer nya entreprenörer och nya företagare. Därför är det viktigt att vi även förändrar skatteregler för företagen och deras ägare. Dessa regler måste ses i ett sammanhang. Svenska företag svävar ju inte fritt omkring i vår tillvaro, utan de har en eller flera ägare som gör realistiska bedömningar av avkastningen på deras satsade pengar, pengar som de har satsat i ett företag eller i ett riskfyllt projekt som är ytterst värdefullt för oss alla eftersom det skapar förutsättningar för fler nya jobb. Därför är det Folkpartiets uppfattning att någonting måste göras för att slopa dubbelbeskattningen på aktier. Vi vet att det i dag är svårt att erhålla riskvilligt kapital till riktigt små företag. Detta är en viktig orsak. Man får en hårdare beskattning om man köper lite aktier än om man sätter in pengar på banken. Detta är fortfarande orimligt. Det är närmare 5 miljoner människor i det här landet som straffas denna väg eftersom vi väl nästan alla i dag så att säga har en liten aktiefond någonstans eller ett pensionssparande. Vidare måste skattevillkoren för fåmansbolagen förbättras. De har i decennier diskriminerats jämfört med de stora börsnoterade företagen. Reglerna upplevs fortfarande, på goda grunder, som orättvisa och snåriga. Vi måste se över kravet på förtida momsinbetalningar, som fortfarande av många företagare upplevs som helt orimliga. Jag delar den uppfattningen. Det är tyvärr sant, och framför allt är det orimligt att man i praktiken får betala in skatten i förväg. Tänk om vi som anställda fick betala in skatt före lönen! Det vore inte klokt. Sedan gäller det förmögenhetsskatten. Vissa enstaka miljardärer får numera, och har fått, extremt stora skattelättnader. I Dagens Industri i dag redovisas effekterna av regeringens märkliga företagarskattepolitik. Miljardären Stefan Persson med familj, storägare i Hennes & Mauritz, fick förra året se en sänkning av sin förmögenhetsskatt från 93 miljoner kronor till 0 kr. Detta kallas av vissa för en politik för ökad rättvisa - dvs. när man sänker skatten för extrema miljardärer från 93 miljoner kronor till 0 kr. Vanligt folk däremot skall beskattas för sitt sparande eller därför att de råkar äga ett välskött litet hus; detta alltså medan extremt rika miljardärer helt slipper skatt. Detta är orimligt. Vi anser att förmögenhetsskatten därför på sikt måste slopas. Det är inte rimligt att man får betala extra skatt därför att man sparat pengar, sparade pengar som kan användas för att göra investeringar. En rimlig omvärldsanalys berättar att vi står inför en ny värld där globalisering och kunskap är avgörande parametrar även för skatter i alla former. Detta manar till förändringar. Med förändringar av svenska skatter, så att arbete, företagande, utbildning och sparande uppmuntras, ökar chanserna för en stark ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning, och därmed för en tryggare välfärd för dem som har de allra största behoven. Låt oss därför samtala om hur vi i de kommande skattesamtalen skall genomföra sådana förändringar!

Fru talman! Jag tänkte vända på tågordningen och börja med att försöka besvara en del frågor. Jag skall väva in det i mitt anförande därefter. Men jag hoppas kunna besvara en del av alla de frågor som ställts. Holger Gustafsson påstår helt frankt att andra länder ger samma service med lägre skatter. Han tänkte på den offentliga sektorn. Men Holger Gustafsson glömde att tala om att det där betalas på ett annat sätt. Det betalas genom avgifter. Det är olika system som man har valt. Antingen gör man det genom avgifter som medborgarna själva eller arbetsgivaren betalar, eller också gör man det genom skatter. Det var en nidbild. Det smärtar mig att Holger Gustafsson använde en sådan bild, även om den var bildlig. Han säger att medborgarna står med bidragsblanketten i ena handen och mössan i den andra. Så är det inte med generell välfärd, Holger Gustafsson, utan det är en nidbild, verkligen en nidbild. Sedan påstår Holger Gustafsson att alla era förslag är finansierade till sista kronan. Det har Jan Bergqvist och Erik Åsbrink tidigare i en debatt här med er ekonomisk-politiske talesman Mats Odell visat att det inte alls är så. Sedan hade jag tänkt säga till Carl Fredrik Graf att moderaterna löser problemen genom att säga: Sänk skatten. Men det skall jag inte säga till Carl Fredrik Graf, i varje fall inte i dag. I stället säger jag det till Holger Gustafsson. Han säger så här: Där det är problem, sänk skatten. Där det är problem, sänk skatten. Där det är problem, sänk skatten. Där det är problem med försvaret, höj anslaget. Så uppträder Holger Gustafsson i dag. Han bara radar upp problem, och lösningen på alltihop är: Sänk skatten. Det har tidigare varit förbehållet moderaterna att använda den modellen. Jag noterar att Carl Fredrik Graf inte gjorde det i dag. Till Rolf Kenneryd vill jag här i inledningen säga som Erik Åsbrink sade tidigare i dag: Tack för de insatser ni gjorde under förra mandatperioden. Till Marie Engström skall jag för ordningens och artighetens skulle säga samma sak, även om vi hade vissa diskussioner. Jag återkommer längre fram till Rolf Jag skall för Johan Pehrson peka på några påståenden som var felaktiga. Johan Pehrson säger att antalet företagare i Sverige minskar under socialdemokratisk regering. Det är inte sant. Det är precis tvärtom. Det var när vi blev av med den borgerliga fyrpartiregeringen som antalet företagare i Sverige ökade. Dessutom sjönk antalet konkurser närmast dramatiskt. Sedan säger Johan Pehrson som en objektiv sanning att sänkta skatter leder till lägre arbetslöshet. Jag tror att de kan göra det ibland, men det är ingen självklarhet. Jag inser naturligtvis att Johan Pehrson inte tror på mig. Ni i Folkpartiet brukar citera ekonomer av olika dignitet bak och framlänges. Lars Calmfors hade en artikel i en av lokaltidningarna i Stockholm någon gång i augusti-september. Alla påstår när det gäller sänkta skatter att det är på det sättet. Lars Calmfors hade gått igenom olika undersökningar som vetenskapsmän och forskare gjort och frågar sig: Vad kan man dra för slutsatser av det material som finns? Det är definitivt inte bevisat att lägre skatter leder till fler jobb. Så säger Lars Calmfors i en av lokaltidningarna i Stockholm. Därefter över till någonting helt annat. Som flera sagt tidigare bygger budgetpropositionen på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det tycker jag är bra. Nu finns det majoritet här i kammaren för den. Jag hoppas att det samarbete som vi nu har påbörjat kan utvecklas så att framtida överenskommelser kan bli något av det som jag och andra i debatten med P-O Eriksson under förra mandatperioden kunde kalla handslagsöverenskommelser. Om vi kan träffa sådana tror jag att det blir ännu bättre. Fru talman! Varför skatter och skattepolitik? Jag tycker att det finns tre goda skäl. Jag skall säga någonting om vartdera. Om vi bestämmer oss för att vi skall lösa vissa saker gemensamt får vi faktiskt ha kraften och modet att se till att betala för det gemensamt också. Vi har alla erfarenheter, en del av oss bittra sådana, av hur det går när man inte lever upp till detta egentligen ganska enkla. Man måste betala för välfärden. Det går inte att låna till den. Det går i varje fall inte att låna till den på lång sikt. Eller uttryckt på ett sätt som vi brukar använda i Sjuhäradsbygden: Först skall pengarna in, sedan kan man använda dem. Eller som Gunnar Sträng brukade säga: Det skall vara ordning och reda i moder Sveas portmonnä. Mitt konstaterande nyss om att en del av oss har bittra erfarenheter av hur det går när man inte har de pengar som behövs för att klara de utgifter som vi i ganska stor enighet har varit överens om antyder att somliga anser - ingen nämnd, ingen glömd - att enda sättet att få ned skatterna ordentligt är att först sänka skatterna för då blir man tvingad till att skära i utgifterna. Det tycker vi socialdemokrater är fel. Vi vet både teoretiskt och praktiskt att det i första hand och ofta med förfärande tyngd och bittra konsekvenser drabbar dem som lever i små ekonomiska omständigheter, dem som har små marginaler eller på annat sätt är sköra i livets olika skeden. Ofinansierade utgifter är, rått uttryckt och rakt på sak, ett sätt att i förväg ta ut skatt av våra barn och barnbarn, kanske intill sjunde led, som det står i Bibeln. Det är bl.a. därför som skattehöjningar har varit ett, jag betonar ett, Holger Gustafsson, sätt att sanera ekonomin under de senaste fyra åren. Man brukar tala om skattetryck. Finansministern var inne på det och påpekade att man egentligen borde tala om skattekvot, eller ännu mer rättvisande, utgiftskvot och egentlig skattekvot. Egentlig skattekvot är det som vi borde ha för beslutade utgifter. Den egentliga skattekvoten är ett sätt att visa att de underskott som ibland finns, har funnits men som nu inte längre finns är uppskjutna skattehöjningar och ingenting annat. Det är här övervältringen på barn och barnbarn, som jag talade om nyss, kommer in. Detta borde skänka oss alla en smula eftertanke. Åtgärder inom skattepolitiken får inte äventyra starka offentliga finanser, säger vi socialdemokrater. Det här med barn och barnbarn är ett av skälen för det. Det första var alltså att vi skall betala för våra utgifter. Det andra är att skattesystemet kan och skall medverka till en rättvis fördelning. Vi kan och har säkert olika uppfattningar om vad som är rättvis. Men jag har den uppfattningen att skattesystemet skall användas för att göra det rättvisare när det gäller fördelningspolitiken. Det är min absoluta övertygelse att skattesystemet kan och skall bidra till att minska, inte öka, klyftorna i Sverige. En del tycker kanske att det är barnsligt, t.o.m. en fåfäng förhoppning, men jag påstår helt frankt att ökade klyftor är till förfång, kanske t.o.m. på lite sikt farligt även för dem som har det bra ekonomiskt. Ökade klyftor är, i varje fall på lite sikt, negativt för alla. Det är mitt påstående. Jämfört med andra länder har vi ett högt skatteuttag i Sverige. Om vi skall kunna ha det i framtiden beror uteslutande på om medborgarna bedömer att det de får, den välfärd de får för skatterna, är bra. Har man dåliga erfarenheter är man inte beredd att betala för välfärden. Vem förlorar på det? Svaret är helt uppenbart. Den som är mest beroende av det som vi löser gemensamt. Den som är ung. Den som är äldre. Den som är utsatt på något sätt. Eller jag skall kanske formulera det så här: Den som från tid till annan i olika skeden av livet behöver solidariskt stöd från oss andra förlorar om vi inte sköter den gemensamma välfärden. I vårt land har vi valt att lösa detta i samhällets regi. Alla undersökningar - förresten behövs det inga undersökningar, för alla vet i hjärtat att det är på det sättet - visar att för den som har minst betyder den gemensamma välfärden mest, i alla fall över en livscykel. Fru talman! Jag vill göra Tage Erlanders ord till mina. Han funderade väldigt mycket på dessa frågor. Han resonerade om det som han kallade "det starka samhället". Då sade han: Vi kan alla råka ut för en olycka. Vi kan bli svårt sjuka. Vi kan drabbas av arbetslöshet. Vi vet ingenting om det, men en sak vet vi: Vi har alla varit unga och förhoppningsvis kommer vi alla att bli gamla. Det är då som vi behöver en solidarisk uppställning. Det är alldeles för osäkert, om detta skulle vila på någon form av välgörenhet. I stället skall vi bidra till det gemensamma, och det skall vi göra i kraft av vår förmåga. Det var detta som Tage Erlander kallade "det starka samhället". Det är därför som skattesystemet skall användas för att minska klyftorna, inte för att öka dem. Då blir samhället bättre för alla, inte bara för några. Det är så mycket som vi vill göra. Vi har så många drömmar, förhoppningar och strävanden. Men alltihop blir bara som en skrift i vatten om vi inte har de pengar som är en förutsättning för bättre vård, bättre skola och bättre omsorg. Det är en orsak till att avbetalningar på statsskulden är så viktiga. Vi vill använda de pengar som nu går till räntor på statsskulden - som fördubblades på fyra korta år - till andra saker, till att uppfylla dessa drömmar och förhoppningar. Nästa år går 14-15 öre av varje krona som staten har i inkomster till att betala räntor på statsskulden. Att betala detta är ett ansvar för alla skattebetalare i vårt land, och då skall vi göra det efter bärkraft. Vi skall göra det för barnens och barnbarnens skull, men också för vår egen skull. Det är därför som skattesystemet skall användas för att minska klyftorna. För det tredje gäller det styreffekterna. Skattesystemet kan och skall, tycker jag, användas för att styra efterfrågan på vissa områden, exempelvis på energioch miljöområdena. Under senare år har flera utredningar presenterats som berör dessa frågor. Inom EU pågår det ett arbete om den framtida energibeskattningen. Regeringen anser att allt detta bör hanteras i ett sammanhang. Bedömningen nu är att riksdagen under nästa år kommer att få ta ställning till ett nytt energiskattesystem. Jag har bara några funderingar och vill bara höja ett varningens finger. Om man inför avgifter eller skatter vilkas syfte är att minska eller ta bort någonting, då kan det finnas mycket goda skäl för det, men man får se upp så att man inte bygger en välfärd på skattebaser som man egentligen vill ha bort. Detta bör man fundera över på litet längre sikt. Sammanfattningsvis: Vi socialdemokrater arbetar för en jämnare och, som vi menar, mer rättvis fördelning av egendom och inkomster. Detta innebär inte att vi glömmer att man måste producera innan man kan fördela. Detta borde inte behöva sägas av en företrädare för ett parti som anser att en nations viktigaste tillgång är medborgarnas vilja till arbete. Men icke desto mindre måste jag säga det. Alltför ofta hör jag företrädare för borgerliga partier säga: Ni socialdemokrater tänker aldrig på att man måste producera, utan ni bara kör med fördelning. Detta är fel. Det är en självklarhet för oss att det är så. Holger Gustafsson sade att kostnaderna för våra varor är så höga att vi mister i konkurrenskraft. Har inte Holger Gustafsson hört talas om vilket drag det har varit i exporten? Exporten har stigit med tvåsiffriga belopp under fyra år i rad. Det tyder ju inte på att kostnaderna är så väldigt höga. Fru talman! Finansministern har inbjudit till skatteöverläggningar. Rolf Kenneryd m.fl., där har ni skälet till att vissa förslag i budgetpropositionen är tillfälliga. Det är av artighet mot er och av omtanke om de förhandlingar och samtal som vi skall ha. Vi vill inte slå fast precis hur det skall vara. Vi vill ha en öppen attityd mot er. Det är därför som dessa förslag har gjorts tillfälliga. Till Carl Fredrik Graf vill jag säga att vi går in i detta med ett mycket öppet sinne. Vi är beredda att diskutera, men vi har slagit fast vissa principer: Statsfinanserna och samhällsekonomin får inte äventyras. Klyftorna får inte öka, de skall minska. Skattesystemet skall bidra till tillväxt, arbete, ökade kunskaper och mer utbildning. Detta är våra grundläggande värderingar och förutsättningar. Men annars har vi ett öppet sinne. Vi menar faktiskt allvar med den inbjudan som finansministern på regeringens vägnar har sänt till riksdagens partier. Vi ser fram emot dessa samtal som skall inledas nästa vecka. Fru talman! Jag vet att finansutskottets ordförande redan har gjort det, men för ordningens skulle vill jag yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag lyssnade med intresse till det anförande som skatteutskottets ordförande höll. Det fanns flera punkter som skulle föranleda en intressant debatt. Mitt inledningsanförande var också ett försök att få till stånd en mer principiell diskussion kring skatterna och inte så mycket en uppräkning av de olika skatteförslag som redovisas i betänkandet. Först vill jag ansluta mig till den fråga som jag hade ställt angående skattereformen och de överläggningar som nu skall äga rum. Arne Kjörnsberg säger att man går in i dessa med öppna ögon, och att det är därför som man nu lägger fram förslag om tillfälliga skattesänkningar. Arne Kjörnsberg är något av moralisk och etisk expert inom socialdemokratin, såvitt jag har förstått. Då kan han naturligtvis svara på frågan: Finns det någon moralisk gräns för hur stora skatter som man kan plocka in av en individ? Nu behöver inte Arne Kjörnsberg precisera detta i procent, men ligger det på dagens nivå? Kan man gå längre? Eller måste vi gå nedåt för att nå en någorlunda rimlig moralisk utgångspunkt för hur stor andel av en intjänad inkomst som staten och det allmänna kan plocka in? Den typen av funderingar kan vara bra att ha med sig till överläggningarna. Arne Kjörnsberg talade om eroderande skattebaser. Det är bra att den insikten nu finns beträffande kapitalskatter, men jag fick ingen fingervisning om färdriktningen. Det står lite grand i betänkandet om att någonting skall hända på den här punkten. Jag vill anknyta till det som bl.a. Johan Pehrson sade om förmögenhetsskatten. Är det ett exempel på en bra fördelningspolitik? Jag tycker att det vore bättre att slopa förmögenhetsskatten också för vanligt folk, inte bara för dem som har mest. Det rimmar bättre med min föreställningsvärld om hur ett skattesystem skall fungera. Hur ser Arne Kjörnsberg på detta? Arne Kjörnsberg diskuterade också sambanden mellan arbete och skatter. Min fråga är då: Anser Arne Kjörnsberg att det finns något samband mellan lägre inkomstskatter och högre tillväxt i ekonomin? Jag gör bedömningen att det är på det viset. Statistiken från de senaste 25 åren inom OECD visar tydligt på ett sådant samband. Det är viktigt att Arne Kjörnsberg kan redogöra för sin ståndpunkt även på denna punkt. Fru talman! Därmed ser jag fram emot de svar som Arne Kjörnsberg nu skall leverera.
Fru talman! Jag är inte någon moralisk-etisk expert. Jag har i all ödmjukhet haft ett partiuppdrag, och jag vill definitivt inte framstå som någon expert på det här området. Men jag tycker att Carl Fredrik Grafs utgångspunkt blir fel på något sätt när han anlägger aspekter på olika procenttal upp eller ned. Är det etiskt försvarbart med en skatt som är 30 % eller 50 %? Säg att det vore så olyckligt att situationen i världen inte hade förbättrats, utan vi hade stått inför ett uppenbart krigshot. Då hade vi varit tvingade, gissar jag, att höja skatter och sänka ersättningar och annat. Hade det varit etiskt försvarbart? Nej, det visar hur konstig en sådan diskussion blir. Det är så att vissa skatter vill vi sänka, andra kanske vi blir tvingade att sänka. Men vi är realister och är beredda att resonera om det. Jag vill för min del dock inte säga att det är en självklarhet att förmögenhetsskatten skall bort, för det handlar om fördelning och klyftor. Sedan är det inte ett axiom - jag är ledsen att behöva säga det, Carl Fredrik Graf - att lägre inkomstskatter leder till högre tillväxt. Det finns inga empiriska undersökningar som är självklara på den punkten. Ibland är det si och ibland är det så. Man kan nämligen inte säga att allt övrigt är lika, för allt övrigt är inte lika i olika länder och framför allt inte från tid till annan. Därför går det inte att göra det så enkelt. Det är flera variabler med i resonemanget.
Fru talman! Jag vill bara konstatera att jag tycker att man kan föra en moralisk diskussion också i skattefrågorna. Repliktiden medger kanske inte att vi går på djupet i detta, men det finns definitivt moral i skattefrågor. När det gäller fördelningspolitiken blev jag överraskad, om jag nu skall bryta ut en av skatterna, nämligen förmögenhetsskatten, då det i dagens nummer av Dagens Industri mycket tydligt framgår att de allra rikaste slipper att betala förmögenhetsskatt. Arne Kjörnsberg säger att det inte är självklart att de som har betydligt mindre - det är ju 520 000 svenskar som betalar förmögenhetsskatt, ofta beroende på att de äger fastigheter - skall slippa förmögenhetsskatten. Det gör mig förvånad, men det är i vart fall ett besked till husägare och andra. Sedan vill jag återkomma till sambandet mellan tillväxt i ekonomin och lägre skatter. Frida Widman, forskare vid Uppsala universitet, har gjort en undersökning som rätt entydigt visar att det inte är säkert att det finns ett samband mellan det totalt sänkta skattetrycket och ökad tillväxt i ekonomin. Hon har studerat rätt många länder under en lång period. Jag tror att det var 23 OECD-länder. Men i hennes undersökning kunde hon visa att det fanns ett samband mellan sänkta inkomstskatter och tillväxt i ekonomin. Man kan naturligtvis inte ta ut en undersökning och säga att så här är det, men det finns en hel rad undersökningar som pekar på ett rätt entydigt samband. Jag tycker att det är värt, Arne Kjörnsberg, att ta med denna kunskap till de överläggningar som skall äga rum nästa vecka och pröva om det inte är läge att nu gå vidare. Det finns alltså både ekonomiska och moraliska skäl för att sänka skatterna, jämte en hel del andra skäl som jag nämnde tidigare. Det besked som jag skall ta med mig och fundera på inför överläggningarna, i vilka jag i och för sig inte skall delta men som vi diskuterar i vår partigrupp, är uppenbarligen att Arne Kjörnsberg säger att Socialdemokraterna är beredda att sänka vissa skatter. I så fall är det ett bra besked. Då har han tagit bort de ideologiska skygglapparna i den här diskussionen. Då kan man med tillförsikt se fram emot överläggningarna. Men det är en helt annan retorik än den som vi hörde i valrörelsen, då varenda socialdemokrat sade: Nej, inga sänkta skatter på någon punkt. Han får ju problem med sina egna väljare, men jag välkomnar attitydförändringen.
Fru talman! Äras den som äras bör. Det är finansministern som i inbjudan till Carl Fredrik Grafs parti och alla andra partier här i riksdagen har sagt att syftet i första hand skall vara att diskutera sänkningar av inkomstskatter. Därefter blir det en diskussion om samhällsekonomin och om klyftorna mellan låg och medelinkomsttagare. Syftet är att öka möjligheterna till arbete, tillväxt och rättvis fördelning. Jag skall alltså inte äras, utan det är finansministern som skall äras. När det sedan gäller den moraliska diskussionen om skattesatsen finns det vissa nyliberaler som säger att alla skatter är stöld från folket. Jag påstår inte att Carl Fredrik vare sig är nyliberal i det avseendet eller att han påstår det, men det visar hur svår diskussionen är. Carl Fredrik Graf undvek ju bevisligen att tala om vilken procentsats som är moralisk och hur hög den skall vara. Jag inbjöd ju faktiskt till att 30 % eller 50 % totalt skulle kunna vara en norm. Detta visar bara hur svår diskussionen är. Men som sagt var: Finansministern har här i dag på nytt inbjudit till överläggningarna i nästa vecka. Låt mig instämma i denna inbjudan.
Fru talman! Det är väl känt att Arne Kjörnsberg är både sin kollektivistiska ideologi och sina förfäder väl trogen. Men nu är det så att det har hänt en hel del i Sverige sedan Tage Erlanders tid. Jag tycker att det är den nuvarande situationen som vi skall debattera här i dag. Jag förstår att jag kom litet känsligt in på det här med mössan i hand. Det var en bild från min sida. Jag tror att det är nyttigt att Arne Kjörnsberg tänker sig in i situationen för en ensamstående mamma, som kanske arbetar deltid och inte klarar av sin försörjning, får betala in 30-35 % i skatt och sedan gå till socialen och hämta pengar för att klara sin familj. Jag tror att den situationen är värd att tänka på för socialdemokraterna. Den är inte så rolig. Det skulle vara betydligt finare om man åtminstone fick behålla de pengar man tjänar. Sedan handlar det om frågan om sysselsättning och kostnader, som jag försökte ägna min tid åt här. Jag vill på ett så pedagogiskt sätt jag kan försöka förklara och få förståelse för att en läkare, en lärare och en sjuksköterska har sin lön på vilken de skall betala kommunalskatt, vanlig statlig skatt och sedan värnskatten från socialdemokraterna. Ovanpå detta läggs de sociala avgifterna. Förstår Arne Kjörnsberg att det blir dyr arbetskraft? Vi har inte råd att anställa omsorgspersonal till de gamla i vårt samhälle i den utsträckning som behövs. Förstår Kjörnsberg att detta inte skapar arbetstillfällen utan att det leder till att man skickar hem människor? Samhället har inte råd, därför att kostnaderna är för dyra med alla dessa skatter som staplas på varandra. Det är den här dialogen som jag skulle vilja få fram och få förståelse för. Kan vi få fram denna förståelse, så kan vi sedan diskutera hur vi kommer till rätta med detta. Finns det ett samband mellan höga skatter och hög arbetslöshet? Det är min fråga.
Fru talman! Det kan hända att det finns, men det är inte självklart, Holger Gustafsson. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt att det faktiskt inte finns några entydiga studier som visar att det är så. En del säger si och en del säger så. Sedan detta med mössan i hand: Ja, Holger Gustafsson det var en känslig punkt för mig. När jag var 15 år var jag och hälsade på två kusiner, vilkas pappa var lantarbetare på en herrgård utanför Vänersborg. När den där stora svarta amerikanaren kom stod min farbror, inte bildligt utan bokstavligt talat, och bugade för bilen med mössan i hand. Det är klart att det är en känslig punkt för mig när Holger Gustafsson använder en sådan bild av den generella välfärden, nämligen att man skall stå med bidragsblanketten i den ena näven och med mössan i den andra. Det beror naturligtvis på vår bakgrund och våra erfarenheter. För mig var det en känslig punkt. Den där mamman, som Holger Gustafsson talar om, är ensamstående och har några barn. Det är hon som under sitt liv genom den generella välfärden får minst 1 miljon kronor mer till sig själv och sina barn, därför att vi har generell välfärd. Detta kan jämföras med Holger Gustafssons modell. När det sedan gäller värnskatten vänder jag mig också till Johan Pehrson. Jag hade inte tid att göra det tidigare. När vi gjorde upp skatteöverenskommelsen sade vi att varje inkomstsgrupp skall bära sina egna skattesänkningar. Nu har undersökningar efteråt visat att den tiondel som tjänar mest inte har burit sina egna skattesänkningar. Det är därför vi inför - det vill jag säga till både Johan Pehrson och Holger Gustafsson - det som Holger Gustafsson kallar den nya värnskatten eller den extra värnskatten.
Fru talman! Jag tycker ändå att svaret tyder på att vi kan föra en dialog framöver, och det är alltid positivt. Jag skulle vilja passa på detta tillfälle att ställa ytterligare en fråga till Arne Kjörnsberg. Det gäller tjänstesektorn. Jag undrar över något som från socialdemokraternas sida återkommande sägs i debatten. Om vi skulle komma fram till en skattesänkning så att medborgarna har råd att köpa de här tjänsterna - vi kan diskutera vilket fält det skulle röra sig om - och slipper köpa dem svart, är det då att betrakta som en subvention? Eller är det ett havererat skattesystem som vi måste rätta till? Är det så att staten äger den skattenivå vi har i dag och när vi gör en avvikelse nedåt subventionerar man från statskassans sida? Är det så ni ser det?
Fru talman! Naturligtvis kan jag alltid föra en dialog med Holger Gustafsson. Och det parti som jag tillhör kan naturligtvis föra ett samtal med Holger Gustafsson och hans parti. Det är självklart. I fråga om tjänstesektorn vill jag inte nu ta hela den diskussionen. Jag har genom att titta på talarlistan förutsett att den kommer senare. Men jag skall svara på en sak, Holger Gustafsson. Sänker man skatten på det som brukar kallas hushållsnära tjänster så är det en subvention jämfört med annat, med sådant som man inte sänker. I så måtto är det en subvention. Det vidhåller jag bestämt. Sedan kan jag som sagt förutse att den här diskussionen kommer upp senare på talarlistan. Då är jag beredd att utveckla lite mer - detta av artighet, fru talman, mot övriga debattörer som står på talarlistan.
Fru talman! Den statistik som jag har, som är från SCB, visar att det är ungefär 100 000 färre företag och företagare nu än vad det var när ni socialdemokrater tog över. Det har funnits vissa perioder då det har varit några fler företag - inte företagare. Man får ju göra en åtskillnad när det gäller detta med varför man bildar aktiebolag. I Sverige är det ju väldigt vanligt att man tvingas bilda en mängd aktiebolag för att klara av omstruktureringar av sin verksamhet osv. Ibland är det ren skatteplanering. Så man får ju göra en åtskillnad i fråga om hur många företag vi har där det är människor som arbetar, driver en näring och faktiskt kan anställa folk. Så till det här med sänkt skatt på arbete. I sitt anförande var Arne Kjörnsberg orolig för att hög skatt på energi kan leda till att vi använder mindre energi. Det kan ju vara klokt. Men om vi då har hög skatt på arbete så kan väl det leda till att vi arbetar mindre - åtminstone till att vi arbetar mindre i Sverige? Arne Kjörnsberg var också inne på det här med vad som kan kallas för subvention och vad som är rätt och fel i det avseendet. Vi har ju skattelättnader för vissa tjänster. Om det är byggnadstjänster i hemmen så är det helt okej. Det är ju helt orimligt att vissa skall ha detta och inte andra. Det måste finnas någon konsekvens. Sedan till det här med att det inte är bevisat att sänkt skatt på arbete leder till fler nya jobb. Nej, det har ju aldrig prövats i Sverige så det är väldigt svårt att ha något empiriskt bevis för det. Men det mesta pekar ändå sannolikt på att så är fallet. Vi måste väl ändå våga känna sådan experimentlusta att vi i det här fallet åtminstone prövar? Läget är ju katastrofalt. Jag träffar också väldigt många människor som står med blanketten i hand och söker socialbidrag eftersom det inte finns några arbeten.
Fru talman! Man skall vara lite försiktig, Johan Pehrson, när man målar upp alla socialbidragstagare man har träffat. Det går nämligen inte till på det sättet att man står där med blanketten i hand. Johan Pehrson påstår att jag är rädd för att energiförbrukningen minskar om avgiften höjs. Det är jag inte alls. Tvärtom - jag tycker att det är bra om vi kan spara på det sättet. Sedan försöker Johan Pehrson dra parallellen till arbete. Det kan faktiskt vara precis tvärtom. Johan Pehrson uttrycker det som att högre skatt på arbete kan leda till att vi arbetar mindre. Det var inte min formulering. Det var Johan Pehrsons formulering. Det kan faktiskt vara precis tvärtom. Det beror på vilka vi är, på vilken livssituation vi har, på hur vår familjesituation är och på vilka ambitioner vi har. Sedan till det här med sänkta arbetsgivaravgifter. Vi har ju med benägen hjälp av Centerpartiet och Rolf Kenneryd sänkt arbetsgivaravgiften för små företag. Rolf Kenneryd vill fortsätta den diskussionen. Det kan finnas skäl att göra det. Men vi kan inte se någon entydig, absolut, matematisk effekt av det här. Det kan ju finnas andra skäl. Sådant här kan också ta tid. Man får inte experimentera alltför mycket, Johan Pehrson. Man får inte experimentera med våra gemensamma inkomster. Då går det käpprätt åt skogen. Erfarenheten visar det. Jag säger bara: Fördubblad statsskuld. Tredubblad arbetslöshet. Fyrdubblat budgetunderskott. Allt detta skedde på fyra år. Det var experimentet. Experimentet kallades den enda vägen.
Fru talman! Arne Kjörnsberg säger att det är bra att vi minskar energiförbrukningen i Sverige. Det tycker jag också. Men poängen med de höga skatterna är just att vi skall minska energiförbrukningen. Då borde ändå konsekvensen vara att höga skatter på arbete också kan få en negativ effekt som vi inte vill ha. Varken Arne Kjörnsberg eller jag vill väl minska antalet arbeten gissar jag. Sedan var det detta med välfärden. Jag står ändå fast vid att när jag har varit i socialnämnden hemma i Örebro där jag bor, och när jag har varit på studiebesök vid de sociala myndigheterna där, är människor faktiskt där och ansöker om att få socialbidrag. Och de är väldigt många. Det är ett stort problem med det experiment som vi har i dag, att vi inte gör någonting. Vi säger nej till alla förbättringar för företag - eller åtminstone att man skall fortsätta vänta. Vi säger nej till sänkt skatt på arbete. Vi säger nej till moderniserad arbetsrätt, vilket i och för sig är en annan diskussion. Det händer ju ingenting. I dag har bara ungefär hälften av medborgarna i arbetsför ålder en riktig fast anställning. Många har tillfälliga jobb och utbildningsplatser. Väldigt många är också direkt arbetslösa. Detta är ett problem som vi måste ta tag i, och det granska snabbt. Om ni förut tyckte att en liten sänkning av arbetsgivaravgiften var okej är min direkta fråga: Varför genomförde ni den om ni hade bevis alls då? Eller hade ni bevis som gällde just den lilla sänkningen?
Fru talman! Lyssna noga nu, Johan Pehrson, och gå sedan gärna till ert partikansli och läs brevet som finansministern har skickat till Folkpartiet liberalerna med inbjudan om överläggningar om det framtida skattesystemet. Där säger finansministern att syftet är att åstadkomma ett skattesystem med sänkta inkomstskatter för låg och medelinkomsttagare som leder till ökad sysselsättning, bättre tillväxt och stabila statsfinanser. Detta är uppfattningen hos det parti som jag tillhör såsom det är presenterat av regeringen genom finansministern. Vi är beredda till detta. Det enda jag vill försöka framföra, Johan Pehrson, är att man inte kan säga att allt i övrigt är lika. Det finns så många variabler. Och experiment av modell den enda vägen avråder jag bestämt från, för att uttrycka det försiktigt.
Fru talman! Om jag bortser från en del smågräl i slutet av den här debatten så noterar jag med tillfredsställelse den öppenhet som hittills har kännetecknat den. Framför allt noterar jag att de traditionella motpolerna Socialdemokraterna och Moderaterna, här företrädda av Arne Kjörnsberg och Carl Fredrik Graf, har visat en så pass stor öppenhet. Jag tycker att det ger en god grund för de här skattesamtalen som skall ske i nästa vecka på, för att citera Grönköpings veckoblad, "höjden av nivå". Jag vill också uttrycka förhoppningen att det här skall bli bestående. Det är ju då vi kan räkna med resultat. Men förutsättningarna för ett konstruktivt arbete inom ramen för de här skatteöverläggningarna har ju i varje fall inte hittills stäckts. Jag vill också uttrycka tillfredsställelse över att utskottets ordförande har intagit den här attityden och en förhoppning om att den också skall känneteckna utskottets arbetsdiskussioner framöver. Då kan också dessa bli konstruktiva och till gagn för oss alla. Arne Kjörnsberg förde i sitt inlägg vidare ett principiellt resonemang. Han ställde frågan: Skall vi inte betala för välfärden, och skall vi inte göra det med egna pengar? Jo, så långt är jag och Centerpartiet med. Jag får ändå intrycket att resonemanget lite väl mycket andas traditionell socialdemokratisk skattefilosofi med högsta möjliga skattetryck. Det är en väsentlig balansakt som vi måste klara, framför allt med de rörliga skattebaser som måste till som följd av europiseringen. Detta är en anpassning som behöver vara ömsesidig mellan de olika nationerna. För oss med vårt utgångsläge måste det innebära en anpassning nedåt.

Fru talman! Svaret på den sista frågan eller förhoppningen från Rolf Kenneryd är ja. Också det kommer att bli föremål för samtal, om de andra parterna vill det. Vad vidare ankommer på mig vill jag verkligen bidra till ett bra samtals och samarbetsklimat i skatteutskottet. Under de veckor som Rolf Kenneryd har varit svensk FN-delegat har vi försökt hjälpa till med att lösa kriser på olika håll i världen. Jag är ny i skatteutskottet - eller åtminstone nygammal; jag har en gång i tiden varit suppleant - och jag har mötts av stor vänlighet och ett öppet sinne från flera håll. Det uppskattar jag, och jag skall, som vi socialdemokrater brukar säga, göra så gott jag kan. Vad sedan gäller samtalsklimatet i skatteöverläggningarna kunde Centerpartiet och Socialdemokraterna talas vid, och vi kunde träffa handslagsöverenskommelser. Jag tror att Rolf Kenneryd har större möjligheter än jag att påverka andra så att vi skall kunna samtala lugnt och sansat som vuxna människor om viktiga frågor. Vissa saker kan dock vi socialdemokrater inte släppa. Det skall vara ordning på pengarna, på moder Sveas portmonnä, det skall vara minskade klyftor, inte ökade, och om vi skall sänka skatter skall vi ha pengarna först, och de skall gå till låg och medelinkomsttagare. Det skall syfta till att förbättra sysselsättningen och öka tillväxten. Jag tror - i varje fall hoppas jag det - att detta är så allmänt omfattat att vi borde kunna komma överens om det som en bas, utifrån vilken vi sedan kan gå vidare.
Fru talman! Låt oss ha som utgångspunkt att vi skall åstadkomma allt detta goda. Jag har en del dubier om huruvida vi kommer att lyckas med det. Vi kommer naturligtvis inte att klara det fullt ut, men vi skall göra ett ärligt försök. Låt mig avslutningsvis lite kommentera det som Arne Kjörnsberg var inne på, nämligen förklaringen till tillfälliga förslag. De skulle också bero på öppenheten inför andra synpunkter. Jag är i vart fall inte alldeles säker på att det är den enda förklaringen.

Jag vill därför upprepa min tidigare framställda fråga vad gäller Arne Kjörnsbergs bedömning: Kommer den sänkta fastighetsskattesatsen för hyreshus att resultera i sänkta hyror, eller kommer pengarna att till slut hamna i fastighetsägarnas fickor?
Fru talman! Jag tror att det drar åt lite olika håll, men enligt vad jag kan överblicka med den bakgrund som jag har kommer den i varje fall på de allra flesta håll att resultera i lägre hyror, och pengarna kommer inte att hamna i fastighetsägarnas fickor. Det kan dock bero på att fastighetsägarna i stor utsträckning är allmännyttiga bostadsföretag. Fru talman! Jag vill vidare till Rolf Kenneryd bara säga att det någonstans i den heliga skrift står: Tänk inte illa om din nästa! Vi har från Socialdemokraterna och Centerpartiet tillsammans både höjt och sänkt fastighetsskatten. När vi nu sänker den och inbjuder er till att samtala med oss vill vi naturligtvis inte att den skall vara låst för evärdliga tider. Vi vill i praktiken visa att vi har ett öppet sinne. Det är faktiskt den enkla bakgrunden. Rolf Kenneryd! Tänk inte illa om din nästa! För protokollets skull vill jag peka på att detta är ett citat ur Bibeln och att jag därför kan säga "din" nästa.

Fru talman! Vänsterpartiet står, som tidigare sagts, bakom budgetförslaget för 1999 tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna. Jag tänker i mitt anförande prata lite grann om vår syn och vår inriktning på skattepolitiken i Vänsterpartiet. Jag gör det utifrån den inbjudan till skattesamtal som vi liksom alla andra partier har fått. Vad syftar då skattepolitiken till? Arne Kjörnsberg var tidigare inne på frågan varför vi har skatter och en skattepolitik. Också jag skulle vilja ställa den frågan. Vi tycker att skatterna fyller vissa väldigt grundläggande och viktiga uppgifter i samhället. Det gäller i första hand att finansiera statlig och kommunal verksamhet. Det handlar alltså om att ha en stark offentlig sektor. De är också ett viktigt redskap i fördelningspolitiken. Det handlar om att minska inkomstskillnader. Skatter kan i vissa fall också ha en styrande effekt. För att fördjupa mig lite grann skulle jag vilja prata om den offentliga sektorn och den generella välfärden och den betydelse som de har haft, kanske framför allt för oss kvinnor. Vi hade på 70 och 80-talet en offentlig sektor som expanderade. Kvinnor kom ut på arbetsmarknaden, och detta blev till en stor arbetsmarknad också för oss kvinnor. Under 90-talets besparingar har detta ryckts undan. Många kvinnor har blivit arbetslösa, och mycket av kompetens tas inte till vara. Jag tycker att det är viktigt att ha detta med sig. Jag tycker också att det är bra att vi nu ser att vi på något sätt är i slutet av den här saneringsperioden, så att vi kan börja återuppbyggnaden av vår generella och gemensamma välvärd. Jag vet inte riktigt vad Holger Gustafsson menade när han förut sade att den offentliga sektorn i dag inte har kontakt med de behov som finns och med efterfrågan. Den skulle därför i stället växa av sig själv. Jag vet inte vad ett sådant uttalande står för. Såsom jag ser det är det snarare många gånger tvärtom. Den offentliga verksamhet som vi har täcker inte alla de behov som faktiskt finns på dagis, i skolan, inom sjukvården och inom äldreomsorgen. Det har många larmrapporter de senaste åren faktiskt vittnat om. Det är också i mycket en ideologisk fråga vad man använder skattepengarna till och vilken typ av samhälle man vill ha. Vi i Vänsterpartiet förespråkar den generella välfärden. Vi förespråkar inte den s.k. grundtrygghet som vissa partier vill föra fram som ett alternativ. Vi ser det så att en grundtrygghet många gånger förutsätter privata försäkringar vid sidan av det som samhället kan erbjuda. Det är en väg som vi inte vill gå in på. När man t.ex. gjorde försämringar inom sjukförsäkringen fick vi se prov på hur privata försäkringsbolag för några år sedan helt plötsligt hittade en helt ny marknad för människor som behövde få trygghet inför eventuellt kommande sjukdom. Det är intressant, Holger Gustafsson, att höra så många män göra sig till tolkar för hur en ensamstående mamma kan tänka eller tycka i en viss situation. Jag kan kanske lite bättre tänka mig in i hur en ensamstående mamma tänker, och jag tror inte att hon i första hand tänker: Måtte de nu sänka skatterna! Jag tror att hon i stället vill ha en bra skola för sina barn och kanske en god vård för sin mamma eller sin pappa. Det finns oändligt mycket annat som hon sätter högre på prioriteringslistan än att skatterna skall sänkas. Kanske blir detta en lång utläggning om den generella välfärden, men det är faktiskt en stor och viktig del av det vi använder våra skatter till. Som jag sade förut skall skatterna vara ett redskap i fördelningspolitiken. Detta måste få acceptans hos dem som betalar skatt. Det måste finnas något slags legitimitet för ett skattesystem. Det måste upplevas rättvist. Av den anledningen var vi i Vänsterpartiet kritiska till att man ändrade grunden för värnskatt, vilket man nu kommer att göra den 1 januari 1999. Det är också en annan sak som andra företrädare har påtalat, och det gäller den förmögenhetsbeskattningsbefrielse som vissa miljardärer i dag har på börsen. Någon nämnde t.ex. Stefan Persson, och det finns naturligtvis flera. Med tanke på kommande skattesamtal tror jag att det är viktigt att vi tar upp frågan om hur vi definierar arbetande kapital, för det är där problemet ligger. Från Vänsterpartiets sida är vi alltså med andra ord inte intresserade av att ta bort förmögenhetsskatten. Det har pratats om hushållstjänster. Vi har tidigare från Vänsterpartiets sida pratat om, inte specifikt hushållstjänster, utan om den privata tjänstesektorn, och vi kan också tänka oss att ta upp detta i skattesamtalen. Finns det någon möjlighet att göra riktade sänkningar av arbetsgivaravgifter där, eller finns det möjlighet att för att öka sysselsättningen tänka sig riktade momssänkningar? Det är också viktigt att vi förbättrar villkoren för företagande, kanske framför allt för de små företagen. Småföretagsdelegationen har ju lagt fram en rad förslag, och vad jag förstår kommer det så småningom en proposition angående detta. Vi har också många gånger påtalat sjuklöneperiodens inverkan, i första hand då för de små företagen, och att den många gånger minskar viljan att kanske anställa en person eller att, om man har två anställda redan, anställa den tredje, för att ha någon anställd som befarar att han eller hon kommer att vara frånvarande och sjuk mycket hämmar inte bara verksamheten utan också det enskilda företagets ekonomi. Det här tänker vi ta med oss till skattesamtalen. Vi får heller inte glömma bort den s.k. gröna skatteväxlingen. Jag tycker att det är en viktig del i arbetet för en hållbar utveckling. Det är också viktigt att vi i vår generation nu tar upp dessa frågor på allvar och använder detta som ett redskap för att minska vår miljöbelastning. Jag tycker att det är en viktig del i skattesamtalen, och jag tror att det kanske finns en ganska stor samstämmighet när det gäller, kanske inte synen på hur vi skall beskatta, men att detta är en viktig överlevnadsfråga. Fru talman! Vi är också beredda från Vänsterpartiets sida att ställa upp och diskutera de ändrade förutsättningar som vi tyvärr har hamnat i på grund av den ökade internationaliseringen. Det kan handla om kapitalskatterna. Utan att säga att vi på något sätt vill sänka kapitalskatterna måste vi ändå erkänna att detta är ett problem. Det handlar alltså om skattebaser som håller på att minska; man säger att de eroderar. Att ha breda och starka skattebaser är ju också faktiskt grunden för att vi skall kunna beskatta och för att vi skall kunna få och få behålla en generell välfärd. Det tycker jag är viktigt. Det förs diskussioner om eventuella minimiskattesatser, och det förs diskussioner om uppgiftsskyldighet mellan länder. Var detta slutar vet jag inte, men oavsett lösning är i varje fall dagens system, där t.ex. Luxemburg beskattar kapital med 0 %, helt förödande för våra möjligheter att på sikt ha en vettig kapitalbeskattning. Från Vänsterpartiets sida ser vi det också angeläget i samtalen att föra en diskussion om skatteuttag för låg och medelinkomsttagare, i första hand låginkomsttagare. Det handlar om en fördelningsprofil, men det handlar också om att skapa köpkraft och kanske därmed sysselsättning. Något som i väldigt hög grad påverkat ekonomin för människor med lägre inkomst de senaste åren är införandet av de allmänna egenavgifterna, det som numera heter allmänna pensionsavgifter. Det började med någon procent, växte så småningom och är i dag uppe i 6,95 %. Nu skall man veta att parallellt som vi kommer att sitta i skattesamtalen sitter det också en genomförandegrupp för att slutföra pensionsreformen. Vi har ju fattat beslut om merparten, men det finns saker kvar, och en av de delarna är alltså finansieringen av pensionsreformen. Det står faktiskt att läsa i en bilaga till budgetpropositionen att på några års sikt kommer ett underskott att finnas, som måste täckas, då förmodligen som jag tolkar det med en höjning av de allmänna pensionsavgifterna. I vilket fall som helst utgör de redan i dag en väldigt stor avgift för låginkomsttagare. Vi tycker därför att det är viktigt att få en diskussion kring detta. Vi har ju alltid varit väldigt kritiska till att över huvud taget ta ut avgifter på detta sätt. Dels är det fördelningspolitiskt oriktigt eftersom man tar ut dem upp till 7 1⁄2 basbelopp, dels är de avdragsgilla och dels har de under flera år påverkat kommunsektorns ekonomi på ett negativt sätt. Den beskrivningen ställer sig Vänsterpartiet bakom. Det gläder mig att Arne Kjörnsberg i sina anföranden flera gånger har påtalat just detta också: Syftet skall vara att minska klyftorna i Sverige. Det resonemang som jag nyss förde om pensionsavgifter är just ett exempel på att man kan göra något åt detta. Fru talman! Jag har inget yrkande.

Fru talman! Jag vill bara mycket kort säga en sak till Marie Engström. Jag råkar sitta i den s.k. Genomförandegruppen. Det är vi som i flera år har hållit på med pensionerna. Det Marie Engström sade om att det skulle vara ett underskott på gång om några år och att det skulle leda till att man måste höja egenavgifterna kan jag dementera. Så är det inte, och det kommer inte att bli på det sättet. Det som Genomförandegruppen har att klara ut nu - där har vi olika uppfattningar - är hur man skall lösa frågan om "hälften-hälften". Totalt är det ju 18 1⁄2 % som gäller, och den ursprungliga principöverenskommelsen handlar om 9,25 % i egenavgifter och 9,25 % i arbetsgivaravgifter. Jag tycker i och för sig att det är en lite onödig diskussion, eftersom pengarna kommer från samma håll. Det spelar inte så stor roll vilken väg de går. Där har vi kvarstående problem, och där är vi oense. Det har vi varit sedan förra julen. Veckan före jul förra året satt vi och diskuterade detta långa kvällar och sena nätter. Men det är bara det som är kvar. Sedan har statsministern, vår partiordförande, offentligt sagt att man inom ramen för dessa skatteöverläggningar bör titta på vad de s.k. egenavgifterna i pensionssystemet har inneburit för olika inkomstgrupper.
Fru talman! Säger Arne Kjörnsberg att det inte blir någon höjning av pensionsavgiften tycker jag naturligtvis att det är bra. Det är säkert också många löntagare som tycker att det är bra. Jag noterar att det står i budgetpropositionen att det i dag finns ett underuttag som måste täckas. Det är väl bara att vänta på att ni i Genomförandegruppen blir ense om hur det göras. Jag hoppas - och det kanske jag kan få ett svar på av Arne Kjörnsberg - att det kommer att finnas med i skattesamtalen och att det kommer att beaktas.

Fru talman! Marie Engströms inlägg illustrerar i många avseenden de svårigheter som regeringsunderlaget med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna står inför. Ett exempel är den mycket märkliga förmögenhetsskatt vi har i dag som på intet sätt lever upp till någon sorts krav på fördelningspolitik. Marie Engströms lösning förefaller vara att det är lika bra att vi ökar skattesatsen så att den gäller lika för alla. I budgetpropositionen skriver regeringen: Regeringen bedömer att frågan om kapitalinkomstskattesatsens nivå och förmögenhetsskatten bör övervägas under mandatperioden. Jag tolkar det trots allt som att man inte överväger en ökning av skattesatsen. Det framgår av texten som följer. Det är ett problem. Det kommer att bli flera problem. Jag är lite orolig för att det kommer att sända ut osäkerhetssignaler både till enskilda individer och till näringsliv, där man ifrågasätter långsiktigheten och stabiliteten i den ekonomiska politik som kommer att föras framöver.
Fru talman! Det är nästan rörande hur många moderater på något sätt skall vårda samarbetet mellan s, v och mp. Det är intressant i och för sig. Jag har hört det många gånger också i skatteutskottet, jag har hört flera gånger här i kammaren, och nu kom det återigen. Jag ser inga problem. Jag är övertygad om att om vi från Vänsterpartiets sida kommer med förslag till diskussion i skattesamtalen kommer det också att välkomnas av t.ex. Socialdemokraterna. Precis som jag sade förut i mitt anförande är det viktigt att vi har ett skattesystem som har trovärdighet och upplevs som rättvist av medborgarna. Jag är övertygad om att Socialdemokraterna är lika intresserade av det som jag är som representant för Vänsterpartiet.
Fru talman! Jag tycker också att vi skall ha ett rättvist skattesystem. Det skall bl.a. innebära att ett antal miljardärer som inte betalar förmögenhetsskatt skall hamna i samma situation som alla småhusägare och småsparare. De skall inte behöva betala förmögenhetsskatt. Men spåren förskräcker, Marie Engström. Under hösten 1994, då Vänsterpartiet senast hade aktiva överläggningar med regeringen, höjdes skatterna med ett stort antal miljarder. Sammanlagt under mandatperioden blev det 80 miljarder. Ni i Vänsterpartiet är huvudansvariga genom att ni under den mandatperioden hjälpte regeringen med det mesta i den delen. Jag är i högsta grad orolig för vad det här samarbetet kommer att föra med sig.
Fru talman! Javisst, spåren förskräcker. Det såg ganska förskräckligt ut 1994. Vi var tvungna att delta i en sanering av statens finanser. Det handlade dels om nedskärningar, dels om skattehöjningar. Det var en kombination. I dag kan vi faktiskt se resultatet.

Fru talman, ni som lyssnar här i kammaren och ni som lyssnar på läktaren! Jag vill först och främst kommentera något av det som har sagts. Jag delar helt Marie Engströms syn på egenavgifter. Det är ett elände. Jag har också noterat att både finansministern och statsministern har noterat vår oro för detta och öppnat för att man skall kunna diskutera frågan. Jag vill också passa på att säga till Arne Kjörnsberg att det är mycket bra och goda grundbultar som Arne Kjörnsberg levererade. Det är någon sorts ideologisk fasthet i det som han sade om att det inte bara är fråga om att samtala utan att det faktiskt finns ideologiska rågångar gentemot dem som står för nyliberala värderingar. Det uppskattar jag väldigt mycket. Den här debattrundan skall handla om skatter. Miljöpartiets ledamot i skatteutskottet Yvonne Ruwaida är på ett internationellt grönt europeiskt möte och kan därför inte delta. Det ger mig anledning att påminna om den rödgröna våg som går genom Europa just nu där röda och gröna partier har kunnat samarbeta på ett väldigt bra sätt. Jag är övertygad om att det samarbetet också skall kunna fungera väldigt bra i Jag kan också konstatera att det är väldigt många i Sverige - inte minst på ledarsidor och i andra sammanhang, och också från riksdagens talarstol - som känner en väldigt stor bitterhet över samarbetet mellan Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Den bitterheten har t.o.m. knökat in sig hos en del centerpartister, vilket är lite tragiskt. Jag har med stort intresse tagit del av den debatt som varit. Det påstås från en del mörkermän och också en och annan mörkerkvinna att detta samarbete är darrigt. De senaste dagarna har visat att det inte är darrigt. Jag kan nog leverera min bedömning av regeringen. Jag tror inte att regeringen har darrat på manchetten när det gällde försvarsuppgörelsen. Det har skrivit mycket om det i medierna. Vi hade en uppgörelse. Miljöpartiet gick in i de förhandlingarna med förutsättningen att statsskulden skall betalas av och utgiftstaken skall hållas. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var överens om det, och därmed fanns det inget utrymme. Svårare än så var det inte. Någon sade här - jag tror att det var Centerpartiets Rolf Kenneryd - att tack vare utgiftstak och annat har en del partier hållit sig på mattan. Ett av de krav som vi i Miljöpartiet hade, Rolf Kenneryd, för att över huvud taget sätta oss i förhandlingar med regeringen var att vi skall vidmakthålla sunda finanser, att statsskulden skall betalas av och utgiftstaken skall hållas. Det var förutsättningen för att vi över huvud taget satte oss där. Samsynen mellan de tre partierna när det gäller att hålla sunda finanser har också gjort det möjligt för många människor att uppleva de låga räntor som finns just nu. De litar på att det inte är partier som springer i väg, även om jag kan tänka mig att det darrades en del här och var när en del borgerliga partiet tyckte att vi skulle satsa ytterligare 6 miljarder på det militära försvaret. Skattetryck diskuteras mycket. Jag håller på att reparera ett gammalt hus, och jag rev en vägg. På den tiden isolerade man med gamla tidningar. Det var Katrineholms-Kuriren från 1932, tror jag. Det var intressant. Det fanns en debatt om det höga skattetrycket på ledarsidan. Det är en liberal tidning. Det höga skattetrycket var förfärande. Det höga skattetrycket var 17 eller 18 %. Det var fruktansvärt förfärande för näringslivet och för allting. Klagomål på skatter har alltid förekommit och kommer nog också alltid att förekomma. Vårt synsätt är att skatter är ett sätt att finansiera välfärdens kärna, en gemensam välfärd. Därför kan naturligtvis inte skattesänkningar i sig vara ett självändamål. Tvärtom är det viktigt att slå fast att skattesänkningar inte skall äventyra en generös välfärdspolitik eller sunda statsfinanser. Moderaterna, som är riksdagens absolut mest populistiska parti, vill sänka skatter på ett sätt gör att man måste skära ned kraftigt. Man drar sig inte ens för att bluffa när man talar om hur man skall klara av dessa nedskärningar. Vi såg det i Aktuellt i går kväll. Det var väldigt pinsamt. Men det är ju bra att medierna granskar en del partier som lever väldigt mycket på populism. Vi behöver alltså skatteintäkter. Det är viktigt. Men skattesystemet måste enligt vårt synsätt revideras. Det ligger naturligtvis väldigt mycket i det att vi har en hög skatt på arbetstid i Sverige. Vi har så hög skatt på arbetstid att vi kanske till slut inte har råd med varandra. Detta är ett problem samtidigt som vi har för få incitament för företag och andra att göra miljöinvesteringar. Den här kombinationen av brister gör det som klippt och skuret att ta steg in i en socialekologisk skattereform, en grön skatteväxling. Det talar man om i Tyskland, Frankrike, Italien, Finland och överallt där det rödgröna samarbetet fungerar. Jag tror också att vi skall diskutera det i Sverige. Jag kommer naturligtvis att medverka till att detta skall föras upp i de skatteförhandlingar vi har. Skatteväxling är alltså centralt. Det stimulerar tjänstesektorn. Insikten om att skatten på arbetstid är för hög visar sig i resonemanget om hushållstjänster. Vi är absoluta motståndare till de s.k. pigavdragen. Vi tycker att det är ett fullständigt felaktigt synsätt av flera orsaker. Ett skäl är att skattesystemen skall vara enkla, tydliga och väldigt klara. Människor skall förstå dem. Det skall inte bli undanträngningseffekter, vilket det naturligtvis blir om man kan ta hem en reparatör som fixar bilen och får en viss subvention, eller om samma sak gäller om någon lagar maten hemma men inte på restaurang. Det blir konstigheter, och det kan leda till att vanlig traditionell affärsverksamhet får det svårare och kanske konkurreras ut. Detta är felaktigt. Det måste vara enkla och tydliga system. Därför tycker vi att en grön socialekologisk skatteväxling är oerhört viktig. Någon var inne på att man måste se till att skattebasen inte minskar om man höjer de miljörelaterade skatterna, energiskatterna osv. Målsättningen är ju att energin skall förbrukas i mindre omfattning och att miljöförstöringen skall minska. Det är ju fullt riktigt. Men det finns en oändlig massa miljörelaterade skatter som är oerhört stabila och robusta. Det är faktiskt på det sättet. Det är viktigt att ta de första stora stegen mot ett annat synsätt. Inför skatteöverläggningarna har finansministern tagit upp sju punkter som är viktiga. Jag skall mycket snabbt redovisa hur vi ser på dem. För det första säger Erik Åsbrink - egentligen säger han det för det sjunde, men jag vänder på det eftersom jag tycker att det blir mycket trevligare för oss i Miljöpartiet - att skattepolitiken skall kunna användas för att förbättra miljön. Det är naturligtvis en öppning för att vi måste diskutera detta med en grön skatteväxling eller en socialekologisk skattereform i Sverige som i andra länder. Det är utmärkt. För det andra talar finansministern om en utjämning av ekonomisk levnadsstandard. Det är en ideologisk grundbult för oss att man skall sänka skatter på låga inkomster. Jag tycker att det inlägg som Arne Kjörnsberg gjorde också visar den ideologiska grundsynen att skattepolitiken skall användas för att minska orättvisorna i samhället. För ett tag sedan hade vi en debatt om moral och etik. Jag tror att det var Holger Gustafsson som tog upp det, åtminstone förknippar jag honom som kristdemokrat med etik och moral. Han talade om att värnskatten var så förskräcklig. Men jag vet inte. Så länge vi har ett system som innebär att Stadsmissionen måste göra allt de gör, tycker jag att det är omoraliskt att jag som höginkomsttagare skall få sänkt skatt. Jag tycker att det är oetiskt. Jag tycker att det är omoraliskt. Visst finns det moral i skatt. Moral i skatt är att vi med höga inkomster betalar lite mer, mer än 50 % på den sista hundralappen. Vi har råd med det. Nästa punkt är att skatteändringen inte får äventyra en generös välfärdspolitik. Det är fullt riktigt. Det behövs ett relativt högt skattetryck i Sverige. Det är så vi måste ha det, och det är så vi skall ha det. Det håller ihop samhället på ett positivt sätt. Nästa punkt för Åsbrink är kraven på skattesystemet från en tilltagande internationalisering. Oavsett om man vill det eller inte, måste man se saker på det sättet. Det går inte att blunda för det. Därför är vi naturligtvis öppna för en sådan diskussion. Den näst sista punkten Åsbrink tar upp är att förbättra möjligheterna för ekonomisk tillväxt via skattesystemet. Här är det så oerhört viktigt att vi ser till att den blir ekologiskt hållbar. Därför är vi i Miljöpartiet väldigt glada över att vi har fått till en utredning som skall titta på just hur sambanden är mellan ekonomisk tillväxt och miljö. Tyvärr är det ju ganska lätt att via miljöförstöring skapa en kraftig kortsiktig ekonomisk tillväxt. Det synsättet måste vi komma bort ifrån. Som sin första punkt har Åsbrink en återgång till skattereformen. Det kan vi diskutera principiellt, men även sakligt. Jag tycker inte att det är någon huvudpunkt. Vi kan återgå till 30 %, men inte till 50 %. Sedan har jag ytterligare några kommentarer till det som har sagts här under dagen. Jag reagerade på väldigt mycket av det Holger Gustafsson sade. Jag tänker på etik och moral. Jag skulle vilja höra hur Holger Gustafsson analyserar det. Jag försökte få Alf Svensson att diskutera frågan under partiledardebatten. Etik och moral handlar ju också om hur människor i tredje världen har det. Ett av de största problemen för riktigt fattiga länder i framtiden blir drivhuseffekten. Man jagar på drivhuseffekten genom att släppa ut mycket koldioxid. I valrörelsen åkte kristdemokrater runt och lovade att man skulle arbeta för sänkta bensinskatter, dvs. sänkta skatter på koldioxid, på kolatomer som lägger sig som ett lock runt jorden och leder till att temperaturen höjs, isarna smälter och de riktigt fattiga länderna drabbas av översvämning. Är det etik och moral? Jag skall också kommentera några andra saker. Några var inne på detta med socialförsäkringssystemen och talade om den generella välfärden. Men problemet i dag är ju att vi inte har någon generell välfärd. Jag skulle gärna vilja få en dialog med socialdemokraterna om detta. Vad är en generell välfärdspolitik? Flera hundratusen står ju utanför i dag. Systemet är uppbyggt på att man gick ut skolan och sedan fick man ett jobb. Många slås ut ifrån de s.k. generella välfärdssystemen. Jag tror att socialministern har öppnat för en viss diskussion om detta. Han har ju insett att det finns stora brister i dagens system. Jag tror att man måste ta steg mot en mer generell grundtrygghet i botten. Jag tycker inte att man kan kalla dagens system för generellt när så många av de människor som har det allra sämst står utanför. Generell välfärdspolitik är kanske detsamma som att gå över till ett system med en grundtrygghet i botten. Då skulle man slippa detta att man står med mössan i ena handen och bidragsblanketten i den andra, det gamla patronsamhället. Det har vi ju fått tillbaka redan i dag. Det är förnedrande för människor. Trots detta finns det politiker som talar om att vi har ett generellt välfärdssystem. Det har vi inte. Det finns ett annat begrepp som vi har hört flera gånger. Arne Kjörnsberg sade det, men han menade det inte. Han sade att medborgarna måste få jobb osv. Men det handlar ju inte om att man är medborgare, utan det handlar om alla som bor i Sverige. Det var naturligtvis det Arne Kjörnsberg menade. Det är väldigt många som bor i Sverige i dag som inte har fått möjlighet att bli medborgare. Jag ser fram emot skatteöverläggningarna med en rättvisare fördelning och en bättre miljöprofil. Dessutom måste vi se till att vi kan behålla de sunda finanserna. Jag är mycket tacksam för att det här angreppet från militären, ÖB och försvarsindustrin på sunda statsfinanser tillbakavisades. Det visar att samarbetet mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet är mycket stabilt. Vi stod t.o.m. emot det militära anfallet. Det är inte dåligt.

Fru talman! Jag skall göra några smärre kommentarer. Birger Schlaug talar om bitterhet över det nu inledda samarbetet och säger att det t.o.m. skulle ha "knökat in sig" hos en del centerpartister, vad nu knöka är för något. Jag vill i varje fall för egen del deklarera att jag inte känner någon sådan bitterhet. Den rätt att samarbeta för att nå resultat som jag har varit ivrig förespråkare för är självfallet en rätt som tillkommer också andra partier än mitt eget. Det föranleder för min del i varje fall ingen bitterhet. Däremot förbehåller vi oss naturligtvis rätten att lägga synpunkter på och i förekommande fall kritisera innehållet i samarbetet och de resultat som samarbetet genererar.

Fru talman! Jag tycker att det är trevligt att Rolf Kenneryd är stolt och inte känner bitterhet. Det tycker jag låter väldigt trevligt. Vad "knöka in sig" betyder kan vi ta en diskussion om efteråt, men Rolf Kenneryd förstår nog ungefär vad jag menar. Rolf Kenneryd var också inne på att det verkar lite darrigt när vårt gemensamma förslag innebär tillfälliga sänkningar av fastighetsskatten och tillfälliga sänkningar för låginkomsttagare. Det var precis på det sätt - jag var själv med i förhandlingarna - som Arne Kjörnsberg säger. Det var för att det skulle vara öppenhet gentemot Centern och andra partier inför skatteöverläggningarna, så det var inte det att samarbetet darrade. Miljöpartiet och Socialdemokraterna är jag däremot övertygad om att sänkt fastighetsskatt även för hyresfastigheter och sänkt skatt för låginkomsttagare kommer att gälla. Därför tycker jag att det är viktigt att markera att jag inte hoppas att regeringen eller någon socialdemokrat funderar på att samarbeta med moderaterna i skattefrågor.
Fru talman! Jag har aldrig uttryckt någon uppfattning om att samarbetet skulle darra. Det undandrar sig nämligen fullständigt min bedömning. Jag tycker dessutom att det inte finns någon anledning att göra sådana lösa bedömningar. Framtiden får väl utvisa hur pass hållbart det här är. Låt oss testa öppenheten i skattesamtalen och vad den kan leda fram till. Vi kommer, som jag tidigare har påpekat, att konstruktivt medverka i det jobbet.

Fru talman! Jag ber att få tacka Birger Schlaug för engagemanget i de ekonomisk-etiska frågorna. Det är alltid värdefullt när det blir så här uppenbart. Såvitt jag vet har inte vi kristdemokrater något krav på sänkta bensinskatter. De kampanjaktiviteterna var nog mer av ett personligt inslag i valrörelsen. Det kan jag inte lämna någon garanti för. I vårt program har vi inte något krav på att sänka bensinskatterna. Däremot är vi mycket engagerade i arbetet inom EU för att höja beskattningen på den typen av utsläpp, så jag tror att vi klarar av balansgången ganska bra. Men om man räknar med en bensinskatt på bortåt 15 kr som det har nämnts att Miljöpartiet vill ha ligger vi i så fall lågt i det sammanhanget. Då vill jag också fråga hur etiken ligger till för den dagmamma som skall hämta sina barn på dagis och kanske inte har råd med detta. Är det en så genomtänkt etik från dem som kräver ett bensinpris på 15 kr? Låt mig också återkomma till Stadsmissionen. Jag tror att om man tänker lite längre får man det lite lättare med etiken. Jag försökte förut beskriva för Arne Kjörnsberg att om jag har löner för offentliganställda med vanlig skatt, statsskatt, värnskatt och sociala avgifter blir det ganska dyrt. De personalkostnaderna gör att vi spräcker våra kommunala och landstingskommunala budgetar i dag. Beroende på bl.a. det höga skattetrycket har vi inte råd att anställa de socialarbetare som skulle ha behövts i Stadsmissionen. Hade vi klarat av en god skattepolitik kanske vi hade haft en bättre etik också när det gäller Stadsmissionen och dem som sover ute.
Fru talman! Den kommunala verksamheten finansieras faktiskt genom just skatter, så jag förstod mig inte riktigt på hur Holger Gustafsson argumenterade. Jag skall dock ta upp det första, om krav på sänkt bensinskatt. Bl.a. Mats Odell åkte land och rike runt och lovade sänkt skatt på bensin. Det är intressant att höra att en som är mer etiskt bevandrad än vad Mats Odell kanske var just när han sade det tar avstånd från det. Det gläder mig. Men så gjorde ni faktiskt, och ni vann säkert en och annan röst på det också. Men det var inte speciellt etiskt att lova något om man sedan inte står för det. Egentligen är det ganska ointressant vad skatten på det fossila bränslet bensin är i framtiden, om 20 år. Det fossila bränslet bensin skall nämligen mönstras ut. Det är därför det skall vara beskattat. I framtiden skall vi ha andra bränslen. Framför allt skall det vara lönsamt och trevligt även för bilfabrikanterna att göra reklam för bilar som drar 0,2 och 0,25 liter per mil. Det är det som är vitsen med att höja skatten på det fossila bränslet bensin. Det skall nämligen så småningom mönstras ut.

Fru talman! Jag vill säga fyra korta saker till Birger Schlaug. För det första skulle vi stå pall mot de nyliberala vindarna. Jag tror att det blir något enklare. De blåser nämligen inte så starkt längre, eller också är det så att de snarare har mojnat. För det andra tackar jag för de vänliga orden, men de skall inte tillkomma mig utan mitt parti. För det tredje använde jag fel ord. Jag menade människorna men sade medborgarna. Nationens viktigaste tillgång är människornas vilja till arbete. Så skall det korrekt formuleras. Det var bra att jag fick det påpekandet. För det fjärde har jag haft tillfälle att tacka Per Rosengren och Marie Engström för det samarbete vi har haft. Vi har haft våra partiers överenskommelse i botten, och vi har närmat oss ett arbete som jag vill beteckna mera som en handslagsöverenskommelse. Detta gäller också Yvonne Ruwaida. Jag vill be om en hälsning till henne. Jag tycker att det passar eftersom vi för skatteutskottets debatt, så jag ber om det. Det kommer svåra frågor och det kommer svåra tider. Då hoppas jag att vi orkar stå pall även för de besvärliga besluten. Jag tycker mig se att mycket tyder på att vi skall klara det. Men det är en gemensam uppgift. Man brukar säga att har man tagit en viss potentat i båten så skall man också ro potentaten i land.
Fru talman! Frågan är om potentaten är sossarna eller vi. Det kan man ju diskutera. Hur som helst ser jag inga större problem med att utveckla samarbetet på ett bra sätt. När regeringen står pall för det våldsamma angreppet från ÖB, militären och vapenindustrin för att hålla en överenskommelse tycker jag att det bådar gott. Tack i övrigt för alla vänligheter! Jag returnerar dem.
Fru talman! Den frågan kan man ställa sig. Låt mig erkänna att jag uttryckte mig lite slarvigt. Vad jag menar är att om man har bestämt sig för att göra en sak kan man inte göra det halvhjärtat utan då får man satsa på det. Allt du gör, gör fullt och helt, icke styckevis och delt, tror jag man brukar säga.

Fru talman! Jag vill börja med att läsa upp ett antal uttalanden. En person säger sig vara öppen för lokala försök med lägre pris på hushållstjänster. En annan finner det möjligt att åtgärder kan vidtas för någon typ av skattelättnader för hushållstjänster. En tredje anser att LO-utredaren Dan Anderssons förslag om sänkt skatt på s.k. hushållstjänster är bra. En fjärde ser det som möjligt att förvandla svarta jobb till vita. En femte uttalar: Jag försöker se vilka branscher som skulle kunna växa och var det finns behov någonstans. Tjänstesektorn är en sådan bransch. Ett sjätte uttalande: Men subvention av hushållstjänster är ett bra förslag för den som jobbar svart. Den kan jobba vitt. Det är också ett bra förslag för dem som har behov av sådana tjänster. Ett sjunde uttalande: I dag är det många som är beredda att köpa tid. Det gör vi hela tiden på restauranger och på annat håll. Varför skall vi inte också göra det med tjänster som i dag är svarta och handlar om hushållstjänster. Det är väl bra om de blir vita. De som jobbar där i dag har noll social trygghet. Det gemensamma för alla dessa uttalanden är att de är positiva till hushållsnära tjänster. Men det är inte det viktigaste och mest intressanta. Det intressanta och betydelsefulla är att de alla är yttrade av socialdemokrater, av socialdemokratiska ministrar ingående i nuvarande regering. Egentligen, fru talman, skulle jag kunna sluta mitt anförande här och glatt konstatera att det finns stor majoritet i riksdagen för att fatta beslut som gör det enklare, ekonomiskt möjligt och accepterat för alla, från barnfamiljer till äldre, att köpa hushållsnära tjänster vitt. Detta skulle också innebära att de som i dag arbetar inom denna sektor inte faller utanför de sociala trygghetssystemen på grund av svartarbete. Men tyvärr skulle jag också kunna läsa upp lika många negativa uttalanden från socialdemokratiska ministrar. Så vad regeringen och socialdemokraterna egentligen tycker i den här frågan är fortfarande höljt i dunkel, trots att flera av oss här i kammaren vid ett flertal tillfällen har försökt att få klarhet i om det finns en gemensam uppfattning inom regeringen och socialdemokratin och vilken den i så fall är. Det hörs ofta från socialdemokratiskt håll att skattenivån som den är just nu är precis den rätta och att medborgarna i Sverige inte alls tycker att skatterna är för höga. De som påstår detta har likt strutsen stuckit ned huvudet i sanden i tron att det man inte ser eller inte hör inte heller existerar. Men jag vill påstå att det varje dag, varje timme i det tysta pågår en skatterevolt här i Sverige. Varför jobbas det svart? Varför köps det svarta tjänster? Riksskatteverket uppskattar att 90 000 hushåll köper tjänster som städning, fönsterputsning och barntillsyn svart. Siffran gäller alltså bara dessa tjänster. Jag har inte tagit med alla de andra, för då blir siffrorna betydligt högre för dem som köper tjänster svart. Riksskatteverkets undersökning visar också att den svarta marknaden för just hushållstjänster lågt räknat omsätter 10 miljarder kronor varje år. Självklart är våra höga skatter grundproblemet. Detta insåg också regeringen när den en kort tid efter en skattehöjning på tobak var tvungen att sänka de höga skatterna för att stoppa smugglingen och den svarta marknaden och för att över huvud taget få in några skatter. Är det då inte rimligt att dra samma slutsats när det gäller andra sektorer i samhället, t.ex. de hushållsnära tjänsterna? Orimliga skatter har lagt en död mans hand över en vit marknad för hushållstjänster. De s.k. skattekilarna är gigantiska. Hur orimligt det hela är fick sin blixtbelysning 1997, när Jan Nygren, socialdemokratisk statsministerkandidat, ville ha 39 000 kr inklusive arbetsgivaravgift extra för att kunna anställa en hushållerska. Trots denna gigantiska summa skulle hushållerskan bara få en lön på 13 000 kr. Nej, förresten, man skall ta bort löneskatten. Då försvinner 3 000 kr, och hushållerskans bruttolön blir ca 10 000 kr. Hennes nettolön, efter skatt, blir 7 000 kr. 39 000 kr blir 7 000 kr. Siffrorna talar faktiskt för sig själva. Det inte heller helt obekanta, men tyvärr numera nedlagda, EU-projektet Humlan i Kungälv har visat att det finns en stor efterfrågan på hushållsnära tjänster om priset bara inte är för högt. Det visar sig också att många arbetslösa kan tänka sig att arbeta inom denna sektor. För ungdomar är detta ett bra sätt att få in en fot på arbetsmarknaden. Vi moderater, Folkpartiet och Kristdemokraterna presenterade redan i våras en rapport med konkreta förslag för att öka antalet arbetstillfällen samt göra den hemnära tjänstesektorn vit. Vi har i höst väckt en gemensam motion med förhoppning om att tiden nu skulle vara mogen för regeringen och det nya superdepartementet att gå från ord till handling. Då kunde vårt förslag, som jag i korthet skall presentera, tjäna som en inspirationskälla. Detaljerna i det förslag som vi lägger fram kan naturligtvis alltid diskuteras. Det är vi också beredda att göra. Nu kommer jag till vårt förslag i korthet. Det gäller alltså skattereduktion för tjänster som utförs i hemmet. 25 000 kr per hushåll och år. Det innebär att hushållen blir berättigade till en skattereduktion för betalning av en arbetskostnad på upp till 50 000 kr per år. Man kan köpa tjänsten från ett företag. När en kund köper från ett företag skall säljaren dra av skattereduktionen från kundens pris direkt vid betalningen. Företaget får därefter dra av skattereduktionen i den månatliga skattedeklarationen. Man kan också tänka sig att tjänsten köps från en privatperson. Om man gör det får man en skattereduktion på 50 % av arbetskostnaden inklusive arbetsgivaravgiften. Reduktionen avräknas när betalningen erläggs. Den överenskomna bruttolönen meddelas skattemyndigheten som svarar för att arbetsgivaravgift, inkomstskatt och egenavgift beräknas och att skattereduktionen reducerar beloppet. I det här sammanhanget är det faktiskt viktigt att ta upp frågan om F-skattsedel. Det kan tänkas att fler vill starta den här typen av företag. Det behövs då regler som gör det lättare att få denna F-skattsedel. Man kan säga att i dag betecknas möjligheten att få F skattsedel som arbetsmarknadens moment 22, eftersom det för att få en F-skattsedel måste påvisas att man har tillräckligt många kunder och för att få tillräckligt många kunder måste man ha F-skattsedel. Var och en förstår att det här inte är speciellt enkelt. Våra övergripande mål för det förslag vi har lagt fram är naturligtvis att öka antalet jobb. Vi vill göra svarta jobb vita. Vi vill öka valfriheten för hushållen, dvs. möjligheten att välja mellan att göra det själv och låta någon annan göra en del av hemarbetet. Vi vill öka jämställdheten. Man kan jämföra med det som finns i dag, dvs. ROT-avdrag. De gäller till största delen mäns arbetsmarknad och att underlätta för män. Jag kan inte förstå vari skillnaden består. Sätter man in nya fönster får man en skattereduktion, men om man vill ha någon som putsar de nya fönstren får man ingen skattereduktion. Vårt förslag gör inte den här märkliga diskrimineringen, utan vårt förslag omfattar även dem som i dag omfattas av Som jag sade tidigare är vi givetvis redo att diskutera den exakta tekniken för hur skattereduktionen skall gå till. Men grundsatsen är den jag nyss beskrivit. I finansutskottets betänkande redovisas Moderaternas, Kristdemokraternas, Folkpartiets och Centerns samsyn beträffande de hushållsnära tjänsterna. Roten till det onda är de höga skatterna. Valet står mellan att blunda och låta allt vara som det är eller att gå till botten med det onda, dvs. skattesystemet, och förändra det. Det måste bli enkelt att jobba vitt och få jobb utfört vitt. Det måste bli enkelt att göra rätt. ekonomen som har utrett och lagt fram förslag om tjänstesektorn, som en av de fem statssekreterarna i det nya superdepartementet kan få för betydelse återstår att se. Fru talman! Hittills har det från socialdemokratiskt håll i fråga om konkreta förslag angående hushållsnära tjänster varit precis som att klippa grisen, dvs. mycket skrik och lite ull.

Fru talman! Socialdemokraternas och skatteutskottets majoritets uppfattning i frågan finns på s. 348 i betänkandet i första stycket under rubriken Utskottet. Det är socialdemokraternas uppfattning. Låt mig trots detta ge några kommentarer. En särskild stimulans för det som kallas för hushållsnära tjänster innebär ett avsteg från principen om likformig neutral beskattning. Man kanske skall göra så, men man skall vara medveten om att det innebär det. Jag är tveksam till om effekterna på sysselsättningen blir små eller inga alls. Erfarenheter från Danmark tyder på det. Dessutom tyder erfarenheterna från Danmark på att det inte blir fråga om heltidsarbete utan korta påhugg - ofta för studerande. Det kan i och för sig vara bra, men det kan inte vara det som Marietta de Pourbaix-Lundin efterlyser. Kostnaderna för att stimulera fram detta är stora. Låt mig också peka på avgränsningsproblemen. Vad är hushållsnära tjänster? Under valrörelsen noterade jag att ett parti, som ingår bland reservanterna, tyckte att det var alla tjänster som görs i anslutning till bostaden. Tar man hem bilreparatören och reparerar bilen på gårdsplanen - om man nu har en gårdsplan - skall det vara en hushållsnära tjänst. Det är ett exempel på problemet. Ett argument som brukar användas är att subventioner för hushållsnära tjänster kan förvandla svartjobb till vita jobb. Är det inte så att fuskgränsen flyttas? Jag vet inte. Hur skall man göra med kontrollen? Alla ni som brukar tala om faran med storebror, har ni funderat över hur man skall kontrollera detta? Kommer storebror? Ni som brukar hylla marknaden och hur marknaden kan lösa allt, har ni funderat på undanträngnings och snedvridningseffekter med sådana system som ni förordar? Trots dessa invändningar, låt oss resonera. Låt oss diskutera detta som allt annat. För helhetens skull vill jag peka på de stora problemen. Om det finns pengar, är det bättre att de går till behovsprövade åtgärder som t.ex. till Svea Pettersson, 84 år, i Borås, än att någon skall komma hem till mig och till ett lägre pris, på skattebetalarnas bekostnad, dammsuga på Götgatan 7.
Jag vill erinra om tiderna för repliker. Det är önskvärt att de respekteras.
Fru talman! Jag har fortfarande inte riktigt klart för mig vad socialdemokraterna i regeringen tycker i frågan. Alla de uttalanden jag har läst upp - och jag har ställt frågor i kammaren - ger inte någon entydig uppfattning hos socialdemokraterna. Det får man inte heller när man läser vad som står i betänkandet. Huvudinvändningen är att det nu görs ett avsteg från någonting. Vad är då ROT-avdraget? Då är detta ett avsteg, men det är tydligen helt okej. Det gynnar männen och de saker män gör. Det som vi pratar om kan gynna hela familjen. Men då fungerar det inte speciellt bra. Jag undrar vad det blir för undanträngningseffekter. I dag är det mycket som antingen inte görs alls, görs svart eller så gör man det själv. När det görs svart blir det inga skatteintäkter. Jag tycker inte att man kan blunda för det, och det gör inte Arne Kjörnsberg. Han medger att det finns en stor svart sektor. Det vet vi alla. Vilken lösning har Arne Kjörnsberg för att komma till rätta med den stora svarta sektor som finns, så att folk som verkligen vill vara hederliga också skall komma i åtnjutande av dessa tjänster även om de inte har enorma inkomster? Det exempel jag hade visar att det behövs 39 000 kr extra per månad för att kunna betala ut en lön på 13 000 kr brutto till någon som hjälper. Det är bara förunnat några få rika.
Fru talman! Jag tycker att Moderaterna, som brukar framhålla sig själva som sådana räknemästare, skulle kunna räkna på dessa förslag. Ni säger att det skall bli så många nya jobb. Räkna på detta, och notera att priskänsligheten tycks ligga på 60-70 kr i timmen. Räkna på vad det skulle kosta med era prognoser om hundratusentals tjänster. Det borde ni kunna göra. Jag vidhåller det för mig ideologiskt viktiga. Om vi har råd med detta, är det viktigare att en äldre person, en pensionär, som behöver hjälp hemma med städning får hjälp en gång var fjortonde dag i stället för en gång i månaden, än att skattebetalarna skall betala för att någon skall dammsuga hos mig på Götgatan 7 i Stockholm eller på Hasselbacksgatan 42 i
Fru talman! Var fanns ideologin när det gäller ROT-avdraget? Finns det någon ideologi bakom det? Jag kan inte hitta någon. Vi vill göra det lika, både med det som i dag ingår i ROT-avdraget och det som vi vill införa, nämligen hushållsnära tjänster såsom städning, barnpassning, att kratta löv osv. I dag får faktiskt staten inga intäkter när hushållstjänsterna utförs svart. Staten får 0 kr. Då kan jag inte förstå vad det är som skall kosta. Vi har en finansiering i vår budget. Men på sikt kan jag inte se att det skall kosta någonting. Tvärtom skall det bli mer skatteintäkter.

Fru talman! Jag instämmer i många frågeställningar som Arne Kjörnsberg har rest i sin replikväxling. Men det är något som intresserar mig speciellt när det gäller det samlade förslaget om hushållstjänster. Det gäller krånglet. Jag har deltagit i många debatter i kammaren där vi hela tiden har pratat om att förenkla för småföretagen. Det skall finnas enkla, klara regler. Men det här förslaget är en uppvisning i krångel av sällan skådat slag. Skall vi inrätta nya tjänster på skattemyndigheterna, något slags skattereduktionsavräkningspersonal, som skall hålla reda på att man inte utnyttjar mer än 25 000 kr per år per familj eller skattskyldig?
Fru talman! Om tekniken och krånglet är det enda hindret och bekymret, är vi beredda att diskutera hur det skall gå till väga. Det betyder underförstått att Marie Engström är beredd att köpa principen, bara det går att hitta en lösning som gör att det blir enkelt att genomföra detta. Det tackar jag för.
Fru talman! Det var en grov misstolkning av min fråga till Marietta de Pourbaix-Lundin. Jag inledde med att säga att jag instämmer i de frågeställningar som Arne Kjörnsberg redan har väckt. Den viktigaste är varför vi skall satsa skattemedel i den sektorn när det finns många äldre som är i behov av ökad hemhjälp och över huvud taget ökad service. Det är kanske det allra viktigaste. Det var mera av ett personligt intresse att höra en företrädare som annars håller fanan högt när det gäller att bekämpa krångel, nu kommer med det krångligaste förslaget. Marietta de Pourbaix-Lundin säger själv att hon inte riktigt vet hur det skall gå till tekniskt sett.
Fru talman! Jag sade inte att jag inte vet hur det skall gå till. Det står väl beskrivet i vår motion, och jag gick igenom den från talarstolen. Om det går att få en bred uppslutning, är vi beredda att diskutera det tekniska. Det kanske finns andra som har bättre förslag än vad vi har. Engström för att det här är en väldigt stor svart sektor och att de som jobbar svart är helt utanför alla våra sociala trygghetssystem? Blundar Marie Engström för att staten inte får in några skatteintäkter när det jobbas svart? Vi får över huvud taget inte in de pengar som vi vill ha för att utbildningen och sjukvården skall bli bättre. Det här är ett sätt att göra sektorn vit, så att människor kan vara lagliga, att vi kan få in skatteintäkter och att de som utför de här tjänsterna kommer in i vårt sociala välfärdssystem.

Fru talman! Jag tänker fortsätta debatten om skatt på tjänster som riktar sig till hushållssektorn. Det måste löna sig både att jobba "vitt" och att köpa tjänster vitt. I dag omsätter den svarta sektorn totalt mellan 50 och 60 miljarder kronor om året i Sverige, enligt Riksrevisionsverket. Det innebär inte bara att samhället går miste om betydande skatteintäkter på uppskattningsvis mellan 20 och 40 miljarder kronor om året. Det innebär vidare att de som jobbar svart står utanför en stor del av det sociala skyddsnät som många av oss tar för mer eller mindre självklart. Det innebär i sin tur naturligtvis en otrygghet för dem som mer eller mindre känner sig tvingade att jobba svart, inte sällan lågutbildade kvinnor som jobbar åt hushållen. En växande svart sektor innebär också att fler och fler skolas in att både sälja och köpa svart - en trend som kan vara svår att bryta och som undergräver det etiska medvetandet och respekten för våra gemensamma skattelagar och rättssamhället i stort. Framför allt tycker vi kristdemokrater att vi måste sänka skatten på arbete generellt genom ett höjt grundavdrag - ett förslag som också återfinns i vårt budgetalternativ. Detta har vi hört tidigare i denna debatt. Vidare måste vi göra oss av med de höga skattekilarna inom tjänstesektorn. Detta vill vi göra genom att ge rätt till skatteavdrag när man köper in tjänster till hushållen som ett första steg. Även detta föreslår kristdemokraterna. Det är detta förslag, fru talman, som jag tänker uppehålla mig vid. Jag vågar påstå att en stor del av de tjänster som utförs svart vänder sig till just hushållen. Kristdemokraternas förslag innebär att man gör vita hushållstjänster tillgängliga för människor med normala inkomster. Detta gör vi genom en rejäl utvidgning av dagens ROT-system, så att systemet omfattar hemtjänst, renoverings-, underhålls och reparationsarbeten samt större trädgårdsarbeten av anläggningskaraktär och installationsarbeten för t.ex. vitvaror och datorer i eller för hushållen. Detta skulle också leda till att långt fler tjänster i hushållet som traditionellt betraktats som kvinnliga får lika skattemässiga villkor som de traditionellt manliga. Detta är en nog så viktig poäng i sammanhanget. Vi föreslår att en skattereduktion på 50 % införs för privatpersoners betalning av arbetskostnaden när det gäller hushållstjänster som utförs i det egna hemmet på totalt upp till 25 000 kr per år. Förslaget inenbär jämfört med dagens regler att det vita priset halveras direkt vid köpet. Vi har tidigare i debatten här hört att vi har förslaget gemensamt med Folkpartiet och Moderaterna, och jag ser det som ett viktigt steg mot lägre skatt på arbete och en växande och dynamisk tjänstesektor. Förslaget innebär en ökad valfrihet för hushållen - en valfrihet som i dag är förbehållen dem med mycket tjock plånbok och dem som kan tänka sig att köpa dessa tjänster svart. Lägre kostnader för hushållstjänster skulle få betydelse inte minst för småbarnsföräldrar, som i dag ofta har en orimlig arbetsbelastning, men också för äldre personer som kan behöva hjälp t.ex. i trädgården. Det är beklagligt att varken regeringen eller finansutskottet, eller för den delen majoriteten i skatteutskottet, är beredd att ställa sig bakom förslag som öppnar en laglig och vit tjänstemarknad som riktar sig till de privata hushållen. Skatteutskottet menar att kostnaderna skulle bli stora och effekterna små. Jag menar att de siffror jag nämnde inledningsvis visar på det motsatta när det gäller kostnaderna. Vi vet dessutom att ca 45 % av allt arbete som utförs sker i hemmen. Hushållssektorn har alltså en stor potential vad gäller nya jobb. Vår bedömning är att förslaget på sikt kan ge upphov till mellan 50 000 och 100 000 Genom de höga skattekilarna är den vita marknaden för hushållstjänster i dag i stort sett obefintlig, medan svartjobben inom sektorn är mycket omfattande. Både efterfrågan och tillgång finns, och kostnaderna är små på sikt - det skulle snarare ge en positiv nettoeffekt för de offentliga finanserna. Dessutom skulle ändrade regler ge människor en chans att inordna sig i ett lagligt system. En möjlighet till skatteavdrag för hushållsnära tjänster skulle alltså ur flera aspekter vara en samhällsekonomisk vinst. Med detta, fru talman, vill jag avsluta genom att instämma i de bifall som yrkats till reservation 1 med anledning av finansutskottets betänkande nr 1.
Fru talman! ROT-avdrag har kommit upp gång på gång här, och det är egentligen en investering som man gör. Man kan låna pengar för att byta fönster eller tilläggsisolera, och man får det lite billigare. Man betalar det sedan på månadskostnaden. Men det ni talar om är konsumtion, i varje fall i nationalekonomisk bemärkelse. Det är faktiskt en väldigt stor skillnad där. Detta blir bara åtkomligt - med all respekt för era subventioner - för människor som har väldigt bra inkomster. Lågavlönade vårdbiträden kommer inte att ha råd att ta hem någon som skurar golvet. Sedan tycker jag att ni är så fördomsfulla och så gammalmodiga. Ni talar hela tiden om traditionellt kvinnliga och traditionellt manliga jobb. Sådant som ni kallar traditionellt kvinnliga jobb är tvätt, strykning och dammsugning, och det är sådant som jag gör. Ni kan väl för ordningens skull försöka släppa de här gamla föreställningarna. Det argumentet är inte särskilt mycket värt, i varje fall inte för moderna förhållanden.

Jag tycker också att det är en samhällsekonomisk vinst att ge småbarnsföräldrar mer tid till sina barn. Jag vill hemskt gärna koppla den här reformen till vår familjepolitik. När det gäller det traditionella synsättet vet vi i dag att de tjänster som hushållen köper in vitt, genom t.ex. ROT-avdraget, utförs i stor utsträckning av män. De tjänster som de hushåll som inte har en extremt tjock plånbok tvingas köpa in svart - om man nu kan tänka sig att göra det - utförs i stor utsträckning av kvinnor. Jag var noga med att påpeka att det är tjänster som "traditionellt betraktas" som kvinnliga och manliga, men vi skall ha klart för oss att de föreställningarna lever kvar.

Fru talman! Jag tänker uppehålla mig vid pensionssparandet och den avsättning som är möjlig i dag - den begränsade summan ett halvt basbelopp. Jag kommer inte att lägga fram något förslag på ytterligare yrkanden utan ställer mig bakom tidigare framlagda yrkanden vad gäller kristdemokraternas motioner i detta betänkande. Vi håller just nu på att gå från ett gammalt pensionssystem till ett nytt. Ja, så gammalt är det egentligen inte - ungefär 40 år gammalt. ATP-systemet, som skulle förse oss med ekonomisk ersättning vid ålderspensionen, planas ut. Det nya pensionssystemet blir säkert bra. Jag skall inte tala om detta just nu. Men det är märkligt att regeringen, samtidigt som fem partier ställer sig bakom den nya pensionsreformen och bl.a. accepterar en lägre ekonomisk ersättning vid ålderspension, i sin budgetproposition inte besvärat sig med att återställa den sedan våren 1995 minskade avdragsrätten för pensionsförsäkringar. Jag kan acceptera den förändring som skedde 1973, då avdrag för makes pensionsförsäkring slopades. Jag har full förståelse för detta med tanke på den särbeskattningsreform som beslutades och genomfördes 1970. Fru talman! Om den nya pensionsreformen kommer att ge allt lägre ersättning vid ålderspensioneringen är det väl ett rimligt krav att man inte bara återgår till den avdragsrätt på ett basbelopp som gällde före våren 1995 utan rentav, som bl.a. Folkpartiet yrkat i flera motioner, sätter ett och ett halvt basbelopp som avdragsgräns. Kristdemokraterna har som sig bör finansierat en höjning av utrymmet för pensionsavdrag från ett halvt basbelopp till ett helt basbelopp med 470 miljoner kronor för 1999, 930 miljoner kronor för år 2000 samt slutligen 1 170 miljoner kronor för år 2001. Sparandet framställs ofta, inte minst av regeringens företrädare, som ett problem och nämns även som en av orsakerna till djupet i den ekonomiska krisen och den höga arbetslösheten. Detta måste vara ett i grunden felaktigt synsätt. Det individuella sparandet borde i stället uppmuntras och av statsmakterna premieras på olika sätt. Sedan barnsben har jag och många med mig lärt känna bankernas Spara och Slösa. Vi erinrar oss säkerligen också höstdagarna då banken bjöd in till olika aktiviteter för att vi redan i unga år skulle lära oss att spara våra veckopengar och sedermera del av lönen. Tidningar, ballonger och vänliga människor på banken gav oss stimulans till sparande. Att spara, fru talman, är en god sed. Att handla och leva på egna pengar har vi alltid hållit högt. Staten skall inte ge fel signal om sparandet. Ett utökat avdrag skulle tvärtom dels kompensera avsättningen, dels stimulera för framtida uttag och ett större eget ansvar för ålderspensionen. Hushållssparandet i Sverige är extremt lågt jämfört med andra länder. Även om sparandet ökat i någon ringa grad ligger det fortfarande på en alltför låg nivå internationellt sett. Detta beror säkerligen på den egna självbevarelsedriften. Att spara i Sverige är skattemässigt inte särskilt förmånligt. Beskattningen är alltför hög. Det gäller såväl skatten på kapitaltillväxten i form av ränta och fondtillväxt som schablonbeskattningen av pensions och kapitalförsäkringar. Den beskattning som drabbar försäkringssparande är ren konfiskering av kapital. Regeringens inställning till sparande tydliggörs på flera olika sätt genom höga beskattningar på samtliga former av sparande. Kristdemokraternas uppfattning är att det fordras ett ännu större individuellt sparande på en godkänt hög nivå för att kunna ge den enskilde individen handlingsutrymme och ekonomisk buffert för oförutsedda händelser såväl under den aktiva yrkestiden som under den kommande pensionsperioden. Våra olika socialförsäkringssystem är så generella att det inte går att i dessa täcka in alla individuella önskemål, även om det för vissa säkert vore önskvärt. Största effektivitet erhålls normalt sett alltid med större ansvar för individen. Därför bör i stället den enskilda människan, som är trogen skattebetalare, få möjlighet och stimulans att genom långsiktigt sparande gardera sig mot inkomstbortfall, eller kanske rentav få möjlighet att spara målmedvetet för att göra egna större investeringar. Möjlighet till enskilt och långsiktigt sparande var också en av förutsättningarna på vilken den nya pensionsuppgörelsen vilar. Utan eget sparande blir de enskilda helt beroende av staten för sin trygghet vid sjukdom och ålderdom. Det finns en annan effekt av lågt sparande. Staten och kommunerna tillhör dem som förlorar om det enskilda sparandet minskar, eftersom den enskildes kapacitet att klara oförutsedda utgifter också minskar. En minskning av det inhemska långsiktiga sparandet och därmed mindre uppbyggt kapital drabbar både svensk företagsamhet och staten. Det uppkommer ett behov av att placera omfattande lån. Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att kristdemokraterna har föreslagit såväl lägre beskattning på pensions och kapitalförsäkringar som en återgång till vad som gällde tidigare för avdragsrätten för privat och enskilt pensionssparande, vilket innebär en höjning till ett basbelopp. Genom att erbjuda svenska folket möjlighet att yrka avdrag i sin deklaration för pensionsavsättning med ett basbelopp ger staten en riktig signal, nämligen att vi skall ta vårt individuella ansvar för vår ålderspension. Detta stämmer överens med det nya pensionssystemet, som fem partier gemensamt har kommit överens om. Låt oss därför också vara överens om en återgång till rätten att dra av ett fullt basbelopp.

Fru talman! Jag tänker uppehålla mig vid motion Fi912 om ett operativt skrattmål. Som alla säkert vet lever vi i dag i kongressernas tidevarv. Alldeles nyss avhölls den internationella kongressen för humor i den schweiziska staden Basel. Jag skulle här vilja erinra om den ostkongress som hölls i nyss nämnda land, som faktiskt refererades i Radio Mosebacke för att antal år sedan. Det var ett reportage som avslutades med följande: "Oj, nu knackar det på dörren. Det måste vara kumminosten. Kum in!" Att skratta är att finnas till. Det sade redan filosofen Cartesius, som i och för sig dog efter att ha formulerat denna djärva tes. Det var inte så lyckat. För att gå vidare i historien, och för att ge detta en viss ideologisk prägel, tänker jag formulera ett marxistiskt perspektiv när det gäller just skrattens funktion i samhället. Skrattet kan ses som en överbyggnad som, om förhållandena i basen är gynnsamma, helt kan blomma ut. Skrattet kan frodas i världen. Basen skulle då naturligtvis bestå av de livsbetingelser vi har, som t.ex. ekonomi, hälsa och relationer. För att öka skrattmängden i samhället krävs alltså insatser i just denna bas. Alla borde kunna ställa upp på kravet om ökad skrattmängd. När det sedan kommer till frågan om vem som skrattar och åt vad man skrattar blir enigheten kanske inte total. Då kommer skilda uppfattningar fram. Kommer man från vänstern värnar man om arbetarklassens och småfolkets rättigheter. Överklassen må småfnittra över gåslevern, men det vi vill värna är folkets rätt till ordentliga gapskratt - särskilt om de är riktade mot överheten. Chaplin konstaterade helt riktigt att skrattet faktiskt har en klasskaraktär. Han anförde att det inte är särskilt kul att tappa en glass innanför en lokalvårdares klänning. Men att göra samma sak i dekolletaget på en överklassdam kan vara riktigt roligt. Lenin är inte särskilt känd för att vara en jättestor lustigkurre. Det tror jag att vi alla här i kammaren kan enas om över blockgränserna. Men ett av motiven för att genomföra NEP - ny ekonomisk politik - på 1920-talet var just att sovjetmedborgarna skulle få det roligare och skratta mera. Nu är det inte så att alla skratt är positiva. Det finns en del rent skadliga och t.o.m. negativa skratt. Framför allt hånskrattet är ett sådant. Det bör vi naturligtvis akta oss för och framför allt inte stimulera på något sätt. Finansutskottet hävdar i sitt betänkande att man inte utan vidare är beredd att överväga att instämma i motionärernas verklighetsbeskrivning. Finansutskottets sammanträden i all ära, men med hänvisning till de resultat som redovisades vid den internationella humorkongressen i Basel är det minskande skrattandet ett större problem än vad som redovisas i finansutskottets betänkande. Man konstaterade nämligen på kongressen att skrattet sedan 50-talet faktiskt har minskat från 18 minuter till 6 minuter per dag. Det här är alarmerande. Vi föreslår i motionen att man skall tillsätta en grupp, förslagsvis bestående av finansministern och representanter för Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som skall komma fram till åtgärder för att vi återigen skall komma till 50 och 60-talets nivå när det gäller skratt. Trots en i övrigt positiv skrivning når utskottet inte ända fram till målet. Snarare slutar betänkandet med ett rejält självmål. Eller är det så att finansutskottet egentligen föreslår att dess sammanträden skall vara öppna för alla, så att alla kan insupa utskottets goda stämning samt kunna deltaga i dess sammanträden som icke helt är i avsaknad av skratt? Är det så vi skall tolka utskottets svar? Nej, låt oss skapa ett skratteparadis med vidgade avdragsmöjligheter i våra deklarationer, avdrag i form av skrattereduktion av olika slag. Avdrag bör kunna yrkas under förutsättning att en skrattjournal förs, där skrattets art, styrka och längd klart framgår. En sådan journal måste naturligtvis kunna uppvisas för skrattemyndigheten vid anfordran för att avdraget skall kunna gå igenom. Visst skulle det vara härligt att se en sådan marxistisk idé genomförd i landet, för innerst inne är vi väl alla här i kammaren djupt troende marxister. Låt oss därför i detta skede icke glömma det ursprungliga upphovet. Låt oss alla hålla minnet av Marx i helgd. Då menar jag såväl Chico som Harpo och framför allt Vad vore väl mer lämpligt, i detta hus bestående av politiker, än att avsluta med ett citat av just Groucho Marx? Lyssna nu, alla politiker! Han sade så här: "Detta är mina principer. Gillar ni dem inte så har jag andra." Jag yrkar bifall till motion Fi912.

Fru talman! Ärade riksdagsledamöter! Jag håller helt och fullt med Per Rosengren i hans anförande. Vår motion om ett operativt skrattmål har väckt viss munterhet runtom i landet. Det är ju en positiv och mycket önskvärd reaktion på motionen. Det har skrivits många artiklar om skratt, och behovet av skratt har lyfts fram. Jag tror att vi med detta agerande har fått en ökad skrattfrekvens i landet. Motionen har t.o.m. fått ett humoristiskt bemötande i finansutskottet, vilket alla ledamöter här kan ta till sig, glädjas åt och t.o.m. skratta åt. Men motionen är egentligen mycket allvarligt menad. När vi fick kunskap om att Sverige skrattar mindre i dag än på 50 och 60-talet frågade vi oss, liksom alla seriöst arbetande politiker måste fråga sig: Varför? Det finns säkert många orsaker till detta, men en del av svaret finns i hur människor upplever sin situation i dag i Sverige. Under dagens skatte och finansdebatt har vi fått många bevis på att det finns problem i det här samhället. Det finns många människor och grupper som har det besvärligt. Otrygghet och större ensamhet är bara några av problemen. Men varför vill vi då att man skall skratta mer? Jo, därför att skrattet är ett synligt bevis på att vi mår bättre, att vi t.o.m. mår bra. Kan vi då genom olika åtgärder öka skrattfrekvensen har vi förhoppningsvis förbättrat för många - inte bara i materiellt avseende, utan också i tillfredsställelse med det egna livet och den egna situationen i stort. Men skratt har också ett egenvärde. Jag är gammal sjuksköterska, så jag måste ta till de medicinska aspekterna på detta. Skratt är nyttigt och hälsobringande. Dessutom är det smittsamt, i ordets riktiga bemärkelse. När vi skrattar utlöses reaktioner i hjärnan som ger ökad produktion av adrenalin och noradrenalin. Dessa ämnen sätter fart på hjärtat, ökar blodflödet och förbättrar andningen. Det bildas också endorfiner, som är naturens eget smärtstillande ämne. Alla som har motionerat vet att det är upplevelsen av detta ämne som driver en hängiven motionär ut i skogen i regn och rusk. Det är just det som gör det vanebildande, på ett positivt sätt, att jogga och springa runt i skogen. Personligen föredrar jag dock att skratta för att få samma upplevelse. Det finns alltså vetenskapliga belägg för det gamla uttryck som säger att ett gott skratt förlänger livet. En norsk forskare, Sven Svebak, professor i medicin och psykologi, har kartlagt humorn hos ungdomar. Unga människor med humor klarar förkylningar och andra sjukdomar bättre än de som inte skrattar så mycket. Dessutom ger skrattet oss en inre massage, en massage av våra inre organ. Efter en härlig skrattattack känner vi oss avslappnade och tillfreds, och ett välbefinnande infinner sig. En amerikansk forskare har genom experiment visat att skratt dessutom gör oss mer kreativa och gör att vi löser problem bättre. Dessutom vet vi genom forskning att skratt förebygger stress och gör vårt immunsystem mer robust. Skratt är alltså vårt bästa försvar mot både inre och yttre fiender till vår kropp och vår själ. Det är nästan så att bibliotekets avdelning för böcker som ger skratt borde få del av läkemedelssubventionerna, fru talman. Men det är viktigt att det är rätt sorts skratt. Ett hånskratt har inte alls samma effekt som ett hjärtligt, från hjärtat kommande skratt. Skratt skall komma ur gemenskap och samhörighet. Men vad kan vi här i riksdagen göra för att öka skrattfrekvensen och få människor att skratta mer? Jo, varje gång vi här i riksdagen fattar ett beslut som ökar jämställdheten och jämlikheten i samhället har vi berett jorden för att fröet skratt skall kunna gro. Varje gång vi fattar beslut som förbättrar situationen för människor, skapar trygghet och ger en framtidstro bidrar vi till ökad skrattfrekvens. Vi kan alltså göra mycket. Kanske vi själva, här i riksdagen, skulle kunna föregå med gott exempel. Det är väl bra och lovvärt om politiker kan vara ett föredöme inom denna positiva sektor: humor i riksdagen. Humor är ju faktiskt att se det lilla i det stora och det stora i det lilla. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till motionen.
Fru talman!

Fru talman! Jag vill nog vidhålla vår åsikt i det här fallet. Vi tror faktiskt att man kan skratta sig lycklig och att detta är en mycket viktig aspekt på vår gemensamma hållning här i riksdagen. Vi måste naturligtvis också se till att det här har möjlighet att sprida sig till andra.
Fru talman! Också jag reagerade lite grann när den tidigare talaren sade att vi skrattar allt mindre. En spontan tanke, som det kanske kan finnas någon sanning i, är att det kanske är fråga om kommunicerande kärl. Det hänvisades till en tidigare ganska hög frekvens av skratt i vårt samhälle. Vi hörde tidigare i skattedebatten här att beskattningen då var avsevärt lägre. Man kan då fråga motionären om det är fråga om kommunicerande kärl, dvs. ju högre beskattning, desto lägre skratt. Kunde det ges någon uttömmande förklaring till detta, skulle det kanske i kammaren kunna väckas ett förslag om att sänka skatterna rejält, så skulle det skrattas mer.
Fru talman! Jag måste göra Kenneth Lantz besviken. Det är nämligen så att den minskade skrattfrekvensen är ganska generell över hela Europa. Jag vet inte hur det är i USA eller i andra länder, men i Europa visar man tyvärr upp samma tråkiga resultat. Jag tror därför inte att de här kommunicerande kärlen finns.

Fru talman! Först en randkommentar till slutet av debatten i det förra ärendet. Man kan möjligen säga att det var beklagligt för dem som motionerat om det operativa skrattmålet att debatten om detta mål inte föranledde ett enda hörbart skratt från kammarens sida. Fru talman! Nu övergår vi till att behandla finansutskottets betänkande beträffande tilläggsbudget 2.

Det finns ju en tendens att när skatteinkomsterna ökar i en uppåtgående konjunktur blir budgetdisciplinen och utgiftsprövningen mindre noggrann med hänvisning till att inkomstökningen klarar de ökade utgifterna. Vi har också sett hur regeringen inte minst under den gångna valrörelsen i det läget binder sig för ökande bestående utgifter. På så sätt driver man ju upp utgiftsnivån för framtiden, så att det blir ett budgetunderskott när konjunkturen viker. Samtidigt permanentar man också det orimligt höga skattetrycket. När vi nu har fått tilläggsbudget 2 kan vi se ett antal åtgärder som regeringen vidtar för att på papperet klara utgiftstaket. Man bör uppmärksamma att en del av detta uppenbarligen ligger i att man inte för riksdagen presenterar utgiftsökningar som äger rum och som vi med all sannolikhet kommer att erfara först när vi gör en uppföljning av budgetåret 1998. Men utifrån de åtgärder som vi tar del av kan vi göra den reflexionen att det är viktigt att man inom ramen för nuvarande ordning har en belönande kultur, där man uppmuntrar sparande hos förvaltningar och myndigheter. I det sammanhanget får väl sägas att handläggningen av anslagssparandet hos länsstyrelserna i det här ärendet är ett exempel på en åtgärd som kan bli rent kontraproduktiv inför framtiden. Regeringen lägger här nämligen beslag på anslagssparande hos de länsstyrelser som har åstadkommit ett sådant och för över en stor del av det till andra utgiftsslag inom utgiftsområdet. Jag tror att det finns anledning för regeringen att tänka över hur man egentligen skall hantera den typen av situationer. Fru talman! Vi har från moderat sida i anslutning till den här tilläggsbudgeten ett antal yrkanden som har behandlats i finansutskottet och som vi moderater där har yrkat bifall till. Jag skall här yrka bifall bara till reservation 2.

Fru talman! Finansutskottets betänkande nr 11 om tilläggsbudget 2 för innevarande budgetår har en stor spännvidd. Det handlar om anslagsökningar och anslagsminskningar och berör områden alltifrån Försvarsmaktens budgetdisciplin, ett nog så aktuellt ämne, till minröjningsuppdrag i Västsahara. Sammantaget innebär förslaget en anslagsökning netto på 139 miljoner kronor, vilket mycket väl ryms inom de budgetpolitiska målen.

Statsfinanserna är i dag de starkaste vi har haft under hela 90-talet. Få andra länder om ens något annat land inom den europeiska gemenskapen kan uppvisa överskott i statsbudgeten. Klarsynen om de här förhållandena och självkritiken om de egna budgetalternativen börjar också sprida sig djupt in i de borgerliga leden. I går kunde vi i Aktuellt höra hur moderaten Mikael Odenberg underkände Moderaternas budgetalternativ. Det går helt enkelt inte ihop. Två reservationer är fogade till utskottets betänkande. Den första handlar om Fonden för den mindre skeppsfarten. Utskottsmajoriteten ställer sig bakom oppositionens förslag om att 50 miljoner från fonden skall inlevereras till statskassan. Mot detta reserverar sig moderaterna med motiveringen att fonden behöver dessa medel för att klara sin verksamhet med topputlåning vid köp av nya fartyg. Farhågorna är starkt överdrivna. Fonden har en behållning på drygt 130 miljoner kronor. Utestående och beviljade lån är totalt 180 miljoner kronor. Behållningen efter indragningen är alltså 80 miljoner kronor. Med principen om ett utlåningstak på tio gånger eget kapital är möjligheten till utlåning 800 miljoner kronor. Slutsatsen blir därför att verksamheten inte kommer att påverkas av det förslag till indragning som regeringen lagt fram. I en andra reservation motsätter sig moderaterna att anslaget F 7 Diverse kostnader för rättsväsendet höjs med 15 miljoner kronor och att finansiering sker genom motsvarande minskning av anslaget A 2 Säkerhetspolisen. Moderaterna anser att det inte är möjligt att bedöma relevansen i den föreslagna anslagshöjningen. I själva verket är denna anslagsförändring väl underbyggd. Det rör sig här om ett regelstyrt anslag som det i princip är omöjligt att prognostisera med någon större exakthet. 75 % av anslaget var förbrukat vid halvårsskiftet, och det är mot denna bakgrund regeringen gör bedömningen att anslaget måste höjas. Det går t.ex. inte att förutsäga kostnaderna för statens rättegångar. Få men stora rekvisitioner på 2-4 miljoner kronor påverkar anslagsutfallet stort. Det finns också goda skäl att finansiera via Säpos anslag. Säpo har ett stort anslagssparande, eller 200 miljoner kronor av totalt 516 miljoner kronor. Myndigheten har också själv gjort den bedömningen att medel från anslaget kan tas utan att det drabbar verksamheten. Fru talman! Jag yrkar avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag vill göra ett par kommentarer. Bengt Silfverstrand åberopar prognosen för statens verksamhet 1998 och att statsfinanserna utvecklar sig väl. Vi får hoppas att han har rätt på den punkten. Vi kan notera att vi i utskottet utgår från det förhållandet. Men vad Bengt Silfverstrand inte uppehåller sig vid så mycket av lättförståeliga skäl är de totala statliga utgifterna för 1998. Det är ju dem vi egentligen behandlar i samband med tilläggsbudgeten, och där lär den framtida uppföljningen få visa i vilken utsträckning de utgiftsnivåer som riksdagen har beslutat om på de olika utgiftsområdena kommer att visa sig hålla. Bengt Silfverstrand talar om Fonden för den mindre skeppsfarten och hänvisar till att den verksamheten inte kommer att behöva påverkas. Jag hoppas att Bengt Silfverstrand har rätt, men vi får väl även där se om den uppföljning som görs för året kommer att visa att Bengt Silfverstrand har rätt i sitt påstående om att så skulle vara fallet. Jag har andra uppgifter.
Fru talman! En budget, en statsbudget och en tilläggsbudget, består av både utgifter och inkomster. I det här fallet är det inte bara en förhoppning det handlar om utan det är ett konstaterande att den här prognosen är välgrundad. Bakom det konstaterandet står samtliga partier inklusive Moderaterna. Jag har inte hittat någon reservation på den punkten. När det gäller Fonden för den mindre sjöfarten kan man konstatera att det givetvis rör sig om bedömningar. Man kan aldrig vara helt säker. Men om Lennart Hedquist ställer upp på att det är rimligt att ha ett utlåningstak som ligger på den här nivån, dvs. tio gånger behållningen vilket gör att man kan gå upp till 800 miljoner kronor, så är vi så nära sanningen som vi kan vara. Man måste göra bedömningar, men de är välgrundade. Har Lennart Hedquist andra uppgifter så bör han redovisa dem för kammaren.
Fru talman! Bengt Silfverstrand sätter på nytt fokus på den samlade statsbudgeten, och det av lättförståeliga skäl. Jag sätter fokus på de statliga utgifterna. Jag har redan sagt att det är mycket betänkligt att man inte kan hålla utgiftsnivån i en uppåtgående konjunktur. Hur blir det inte då när man har en nedåtgående konjunktur med ökande utgifter i ett läge då skatteinkomsterna minskar? Då har man åstadkommit en permanentning av ett högt skattetryck samtidigt som man har en utgiftsnivå som man inte klarar av att finansiera annat än med ett stort budgetunderskott, och det är den situationen vi på nytt kommer att glida in i när vi får en konjunkturförsvagning.
Fru talman! Utgifterna och överskridandet i tilläggsanslaget är 139 miljoner kronor. Moderaterna ställer upp på formuleringen att det är rimligt att förslaget till tilläggsbudget ryms inom de budgetpolitiska målen. Därmed har man också skrivit under på att vi har bedömt utgiftsökningen och utgifterna såsom rimliga. Vi kan inte göra andra antaganden med det underlag vi har. Vi vet att situationen i vår omvärld har påverkat utvecklingen dithän att vi noterar att tillväxten och utvecklingen av bruttonationalprodukten inte blir så positiv som vi hade bedömt tidigare. Då är det märkligt att man, om man har det pessimistiska synsätt som Lennart Hedquist redovisar i kammaren, har inskränkt sig till att reservera sig på synnerligen begränsade punkter. Det rör sig här om en reservation där man motsätter sig en ökning på 15 miljoner kronor av anslaget för rättsväsendet. Detta stämmer alltså inte. Moderaterna står tydligen inte bakom detta. Om jag uppfattar Lennart Hedquist rätt tycks han också, från att ha varit konstruktiv och ställt upp på den här tilläggsbudgeten, ha präglats av den svartsyn som hans partiföreträdare redovisade tidigare i den ekonomisk-politiska debatten.

Fru talman! Centerpartiet står bakom det förslag som har antagits i utskottet och har inte reserverat sig på någon punkt. Jag skulle bara vilja lyfta fram frågan om att man under utgiftsområde 18, Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande lyfter undan anslag från kontot A 12 Investeringsbidrag för anordnande av bostäder till studenter m.fl. med 75 miljoner kronor. Det här är, tycker jag, väldigt synd, därför att det fattas studentbostäder på många universitetsorter. De nya högskolor som Centerpartiet och Socialdemokraterna gemensamt har varit med om att utveckla befinner sig i en särskilt besvärlig situation därför att på de orter där de ligger är bostadssituationen sådan att det är bostadsbrist för studenter. Studenter har en dålig ekonomi och svårt att hitta pengar för att finansiera boendet. Man har inte råd med lägenhet eller bostadsrätt, utan ett billigare studentboende är nödvändigt. Det här är särskilt synd om man kombinerar denna situation med hur studiemedelssystemet ser ut i dagens läge och den snedrekrytering som faktiskt finns. Trots att politiker i den här kammaren har pratat om snedrekrytering som ett problem för hela landet i decennier är frågan fortfarande inte löst. Jag kommer att återkomma till frågan om finansiering av studentbostäder och tillgången på studentbostäder i ett annat sammanhang.

Fru talman! Vad riksdagen nu skall debattera är införlivandet av ett radio och TV-direktiv från den europeiska unionen i svensk lagstiftning. Detta EU direktiv innehåller en lång rad frågor av större eller mindre betydelse. Det innehåller en principfråga som både till sin principiella innebörd och till sin praktiska konsekvens är större än alla de andra, nämligen en rätt eller en möjlighet att ta ifrån innehavare av rättigheter dessa och ge dem till någon annan. Det är om detta, fru talman, som jag tänker tala. Jag avstår denna gång från att diskutera en lång rad övriga spörsmål, som det finns anledning att återkomma till i andra diskussioner om politiken för radion och televisionen. Fru talman! Det här ärendet innehåller ett par stora ödets ironier, ett par av de ironier som politiken då och då uppvisar exempel på. Om jag minns statsrådet Ulvskogs deltagande i tidigare debatter om Europeiska unionen rätt, vore det synd att säga att hon har tillhört denna unions allra främsta tillskyndare. Ironin ligger i att när hon nu ges en möjlighet - jag strax återkomma till vad jag menar med en möjlighet - att genomföra det hon vill att riksdagen om en stund skall fatta beslut om, är det gränslös omfamning av nämnda europeiska union som har blivit högsta visa. Det återkommer då och då bland EU-motståndare i den svenska debatten en förkärlek att när det passar de egna regleringsinriktade syftena tycka att EU är bra att ha. En något mera distanserad inställning, i synnerhet när man inte är skyldig att följa det regering och riksdag nu är i färd med att genomföra, skulle göra det svenska samhället gott. Vad är det då den sak vi nu debatterar egentligen handlar om? Jo, följande. Ett EU-direktiv skall, som jag nämnt, införlivas med svensk lagstiftning. Enligt de fördrag vi har ingått med Europeiska unionen är Sverige skyldigt att göra detta. Sverige kan inte avstå från EU-direktiv som vi av ett eller annat skäl inte anser passa svenska traditioner. Vad EU-direktivet säger i just den fråga vi nu debatterar är emellertid någonting annat än att vi är skyldiga att göra det som regering och riksdagsmajoritet är i färd med att genomföra. EU-direktivet ger oss en möjlighet - "oss" lika med Sverige - att om vi så skulle vilja upprätta en lista över evenemang som vi inte anser bör bli föremål för sedvanlig kontraktsskrivning på en öppen marknad. Alltså: Som preciseras i propositionen ges det möjlighet, enligt EU-direktiven ett utrymme, för staten Sverige att upprätta en lista över viktiga evenemang, idrottsliga eller andra, där man inte anser att t.ex. televisionsbolag öppet skall få konkurrera om sändningsrätten. Regeringen formulerar det som det är fråga om på följande sätt i sin proposition: att det skall röra sig om evenemang "som är av särskild vikt för det svenska samhället".

Regeringen vill nu att denna rätt att upprätta lista skall utnyttjas av det svenska samhället och att riksdagen skall ge regeringen rätten att skriva sådan lista. I praktiska termer innebär detta att vad riksdagen nu skall ta ställning till är om man vill ge regeringen en möjlighet att efter eget tycke och egen smak skriva vilka listor den själv vill. Det finns nämligen i propositionen inga begränsningar för vad som måste iakttas. Den enda begränsningen är att regeringen själv måste anse att det den gör är av särskild vikt för det svenska samhället. Det är regeringen som avgör vad som är särskilt viktigt. Riksdagen ombeds alltså just nu att lämna ifrån sig rätten att fatta egna beslut. Den skall med en enkel hälsning till regeringen säga: Gör som ni vill, bara ni kan anse det vara viktigt för det svenska samhället! Vad har då vi som faktiskt opponerar oss mot det som regeringen ber riksdagsmajoriteten att fullfölja för anledning att göra det? Låt mig först tala om vad det inte handlar om, nämligen rätten för människor att se radio och TV evenemang, dvs. att i televisionen - vilket det först och främst handlar om - kunna följa evenemang som man anser vara betydelsefulla, kanske först och främst sportsliga. Det är av värde att många människor får möjlighet att följa det som kulturellt och idrottsligt är av betydelse i det svenska samhället. Det är alltså inte om detta saken handlar. Frågan handlar i stället om vem som skall betala för att dessa möjligheter skall öppnas, dvs. om de som sänder televisionsprogrammet faktiskt skall betala för sig eller om de skall anse sig ha en rätt att få evenemanget från den som har satt upp det. Det regering och riksdag nu diskuterar aktualiserar två specifika frågor. Den första handlar om vilka praktiska konsekvenser som en ordning av den föreslagna typen kommer att få, först och främst för den del av evenemangen som har stått i centrum för diskussionerna så här långt, nämligen idrotten. Vad den här listan syftar till att göra är uttryckligen enligt propositionen att göra det billigare för de sändande TV-bolagen att komma i åtnjutande av vissa idrottsliga evenemang. All logik säger då att blir det billigare för de sändande bolagen att komma i åtnjutande av idrottsevenemangen så är det någon annan som skall betala detta. Och det finns ingen annan inblandad än de idrottsorganisationer vars idrott de sändande bolagen har intresse av att förmedla. Det är oklart, fru talman, hur mycket detta faktiskt kommer att orsaka skada inom idrotten. Men om det skall vara någon poäng med argumentet att detta faktiskt pressar priserna för de sändande bolagen kan det inte rimligtvis röra sig om små summor. Annars går ju argumenten inte ihop. Blir det ingen förlust för idrotten, ja, då blir det ju ingen vinst för de sändande bolagen, och eftersom det var vinsten för de sändande bolagen som var hela poängen med åtgärden förefaller det rimligt att anta att det här rör sig om förluster av betydande omfattning. Detta är alltså pengar som idrotten skall överföra från sin verksamhet till sändningsbolag som enligt propositionen har väsentlig täckvidd över landet. Och vilka sändande bolag är det som har väsentlig täckvidd över landet? Ja, det är uppenbarligen TV 1 och TV 2, men det är också TV 4. Och här, fru talman, kommer den andra ironin i det vi nu diskuterar. TV 4 ägs till huvuddelen av Sveriges största medieföretag, nämligen Bonniers. Vad regeringen i propositionen begär att riksdagen skall öppna möjlighet för är en överföring av resurser från Sveriges största och bredaste folkrörelse, nämligen idrotten, till Sveriges mediekoncentrationsföretag. Hur kan socialdemokraterna fundera på en politik med denna innebörd? Att föra pengar från folkrörelserna, som har rättigheten till det som skall sändas, till ett privat sändningsbolag förefaller åtminstone inte oss moderater vara den mest angelägna åtgärden vare sig mediepolitiskt, idrottsligt eller författningsmässigt. Konsekvenserna, fru talman, för idrotten blir alltså betydande. Vinsterna kan bli betydande för de sändande bolag som i stället får favören. Den om möjligt ännu viktigare frågan är emellertid den princip som plötsligt bräcks upp om riksdagen skulle fatta det beslut som nu ligger i farans riktning, nämligen att vi skyddar enskildas och andras rättigheter. När vi inte gör det, och exproprierar sådana rättigheter, sker det enligt noga angivna regler och på starka principiella grunder. Vad regeringen nu vill få rätten att göra är att bortse från allt detta. Får jag, fru talman, ett ögonblick bara beskriva hur den rätt ser ut som regeringen vill beröva rättighetsinnehavarna. Den som sätter upp ett teater eller kulturevenemang och den som arrangerar en idrottsmatch gör detta nästan alltid med ekonomiska risker. Vederbörande skaffar sig ty följande rätten att sälja biljetter till evenemanget. Det är den möjlighet innehavaren av evenemanget har att finansiera sin verksamhet. Han eller hon har ju satt upp evenemanget och säljer möjligheten till oss alla som vill titta eller delta att göra detta genom erläggande av biljettavgift. Det är så det går till när vi går på fotboll. Vi betalar vid entrén vår andel av kostnaden för det vi får möjlighet att se. I ett huj tänker emellertid regeringen, när vi som normalt sitter på läktaren i stället föredrar att sitta hemma vid våra TV-apparater, avveckla en del av den ersättning som arrangören rimligtvis har rätt att få av oss. Då innebär det regeringen nu föreslår att den rätten bara skall försvinna, och plötsligt skall arrangören erbjuda detta till ett lägre pris än vad vi skulle ha betalat om vi gick och betalade entrébiljetten vid grinden. Genom lagstiftning kräver regeringen alltså att klubbar och teaterarrangörer skall införa extrarabatter. Genom förordning meddelas tvånget att erbjuda alla som vill se och delta en rabatt. Det är trevligt med rabatter - ingen skall säga någonting annat - men någon kommer att gå förlustig om den rabatten inte meddelas på rimliga villkor och beslutas av den som innehar rättigheterna. Denna rätt att ta ifrån innehavaren av en teaterföreställning eller ett idrottsevenemang möjligheten att utnyttja sin rätt på det sätt han eller hon själv önskar vill nu alltså regeringen ta till sig. Som jag antydde tidigare finns det inga spärrar. En generell rätt skall regeringen ha att göra detta närhelst regeringen så tycker är lämpligt. Nu säger regeringsföreträdare nästan alltid när man argumenterar som jag nu har gjort: Så där är det inte. Det där är överdrivet. Det är inte så där det förhåller sig. När idrottens representanter uppvaktar riksdagens utskott säger regeringsföreträdare eller socialdemokrater att dessa representanter inte talar sanning och att de inte vet vad de talar om. Ibland undrar man vem det är som vet bäst, idrottens företrädare eller kulturministern. Skälet till att vi som argumenterar som vi gör ändå tror att det ligger mera i den oro vi ger uttryck för än i regeringens försäkringar söker bl.a. stöd i det enkla faktum att regeringen från det att den avlämnade sin egen proposition fram till nu har övergivit en central del av vad den propositionen innehöll. Den 25 juni skrev regeringen att det inte finns någon anledning för närvarande att upprätta någon lista av det slag som vi nu diskuterar. Regeringen ville alltså ha rätten att göra detta men tänkte inte utnyttja den. Fyra månader senare läser vi i tidningarna att listan är färdig att sätta i verket. Redan innan riksdagen har fattat beslutet om att ge regeringen denna möjlighet ligger alltså listan färdig. Och då skall vi tro på regeringens försäkringar att inget farligt, inget oroväckande, inget principbrott över huvud taget kan vara i faggorna. Fru talman! Regeringen får ursäkta om vi inte tror den på dess ord. Eftersom orden har visat sig vara falska redan i propositionen tror vi inte på försäkringar om att regeringen inte tänker utnyttja den rätt den nu anser sig behöva. Vi tror den inte när den säger att detta nog gäller ett litet antal evenemang av exklusiv karaktär. Vi tror den inte när den försöker försäkra oss om att de rättigheter den vill ha inte kommer att användas. Det är därför, fru talman, jag yrkar bifall till reservationerna 3, 4 och 8 och hoppas att en god majoritet av riksdagens ledamöter är beredda att följa dessa förslag.

Fru talman! Jag kommer i detta inlägg i likhet med Per Unckel att koncentrera mig på den s.k. idrottslistan. Mats Einarsson kommer kort att beröra övriga frågor som Vänsterpartiet har i anledning av det här betänkandet. Idrotten har ett utomordentligt brett intresse och står i väldigt många människors intressefokus. Det är bra. I Sverige har vi en idrottsrörelse som är organiserad som en folkrörelse, en självständig, demokratisk folkrörelse. Det är också utomordentligt bra. Det är en svensk modell för idrottsrörelsen som vi skall slå vakt om och värna. I denna fråga kan jag hålla med om ganska mycket av det Per Unckel har sagt, med några reservationer. Det ena är anmärkningarna kring EU, där vi naturligt har helt olika uppfattningar. Enligt min mening är EU ett maktfullkomlighetens organ där det inte är en tillfällighet att så dumma beslut fattas som detta med ett TV-direktiv. Det är snarare något institutionellt i denna elitorganism. Icke desto mindre delar jag mycket av Per Unckels kritik mot det hela, även om man inte har tänkt att det skall vara alldeles gratis att disponera idrottsarrangemang. Vad det handlar om är idrottsarrangörernas rätt att råda över eller disponera sina arrangemang. Populärt men kanske något juridiskt oegentligt kan vi säga att idrottsrörelsen äger sina arrangemang, fastän ägandet brukar gälla saker som man kan ta i. Det betyder, som Per Unckel varit inne på, att det inte är en allmän mänsklig rättighet att gå på idrott. Det är inte så att någon utestängs, utom de som inte har biljett när det är ett avgiftsbelagt arrangemang, om de inte lyckas planka in. Man måste alltså för att komma i åtnjutande av en idrottstävling, en match eller liknande betala entré. Vore någonting annat förhållandet skulle man ta bort alla stängel kring idrottsplatser och säga att det är fritt för alla att gå in, och så är det inte. Det är ingen allmän mänsklig rättighet i den meningen att se idrott, även om självfallet idrotten inte diskriminerar människor som vill gå in och är beredda att betala sin biljett. Det är likadant med kulturarrangemang. Antalet platser är begränsat, och man måste betala sin entré. TV gör den fantastiska insatsen att den vidgar publikkretsen. Detta är idrottsrörelsen oerhört intresserad av. Det ökar intresset för idrotten och får fler ungdomar att bli intresserade av idrotten, välja en idrottsaktivitet som sitt fritidsintresse och sedan engagera sig i idrottsrörelsen i träning, spelande, tävlande och kanske så småningom i en ledargärning. Idrotten har allt intresse av en bred spegling av sina arrangemang. Idrotten råder över sina arrangemang. Idrotten har alltså rätt att kunna sälja sina sändningsrätter till dem som vill betala för dem när det är attraktiva arrangemang. Det är i sig några få arrangemang som det gäller. Den har rätt till detta. Det är i enlighet med principerna bakom såväl vår regeringsform som principerna i annan lagstiftning. Det är egentligen emot dessa principer och denna andemening om man skall kunna göra undantag, att regeringen skall kunna gå in i enskilda fall och sätta den ordinarie lagen, rättsförhållandena och rättstraditionen på området ur spel. Det kan göras utan begränsningar vare sig vad gäller tid eller vad gäller evenemangens storlek, intressegrad eller något liknande. Det finns inga objektiva mått enligt vilka regeringen skall gå enligt de här förslagen. Regeringen skall avgöra om ett engagemang bedöms som av "särskild vikt för det svenska samhället". Jag kan naturligtvis med all rätt kritiseras för att vara idrottshullu, som man skulle sagt på finska, dvs. idrottsfantast. Men särskild vikt för det svenska samhället i den meningen som står i lagen har knappast ett enskilt idrottsarrangemang. Om räntan går upp eller ned eller arbetslösheten stiger är av särskild vikt för det svenska samhället. Men när det gäller en enskild match, en landskamp eller något, kan man nog diskutera om det är av särskild vikt. Det är många som är intresserade av det. Det är givet. Men då ser faktiskt idrotten i allmänhet till att så många som möjligt får se det. Fru talman! Om vi tar ett litet exempel från kulturens område för att göra detta klart. En konstnär håller på att måla en mycket vacker tavla. Han blir erbjuden en mycket stor summa pengar för denna vackra bild. Då skall staten kunna gå in och säga: Nej, den här tavlan blev så vacker att den är av särskild vikt för det svenska samhället, så den måste hängas ut på ett museum, och du måste acceptera det pris museet har råd att betala. Om jag får tro kulturministern skall det i varje fall bli en rättegång där rätten skall kunna hävda detta för konstnären. Resultatet kan bli att konstnären avstår från att måla sin tavla. Skall då staten gå in och tala om för konstnären: Nej, du måste måla din tavla, eftersom den är av särskild vikt för det svenska samhället. Så där går det inte till, säger någon. Nej, men om idrotten skall det gå till så. Idrottsrörelsen skall alltid vara någonting som man skall komma med sina pekpinnar mot, trots att man i teorin säger att det är viktigt att vi har en svensk modell för idrottsrörelsen som en självständig demokratisk folkrörelse. Men det skall alltid vara just den folkrörelsen som man har pekpinnar mot. Någon gång har jag hört argumentet: Det är ju så många statsbidrag och kommunala bidrag till idrotten. Men de politiska partierna är inte själva helt utan sådan bidrag. Tänk om man skulle ha den graden av inblandning i deras interna verksamhet som idrottsrörelsen får. Då skulle vi säkert reagera, och med all rätt. Vi måste lära oss att idrotten skall och bör vara en självständig demokratisk folkrörelse. Det är klart att samhället kan ställa upp med önskemål när samhället gör investeringar. Samhället skall i samförstånd med idrottsrörelsen, för att det inte skall vara några motsättningar, se till att vi skapar detta fina intresse hos så breda skikt som möjligt av våra ungdomar. Där har idrottsrörelsen inga andra intressen. Men vi måste om vi anser att idrottsrörelsen är en självständig folkrörelse acceptera att den fritt får förfoga över sina egna arrangemang. Fru talman! Är det över huvud taget ett problem som ligger bakom TV-listan? Skulle idrottsrörelsen vara så tokig att den genom val av TV-kanaler medvetet går in för att utestänga en så stor del av befolkningen som möjligt från dessa arrangemang eller ser till kortsiktig ekonomisk vinning när det gäller dess relationer till TV-bolagen? Då vore det möjligen ett problem. Trots idrottens självständighet skulle man i så fall kunna diskutera och försöka påverka idrotten till ett klokare tänkande. Men förhåller det sig på det viset? År 1993 - om jag inte minns årtalet fel - arrangerade Sverige Europamästerskapen i fotboll. Det sändes i SVT. Svenska Fotbollförbundet fick bra ekonomi. År 1995 arrangerades VM i fotboll för damer. Allmäntelevisionen vägrade först att sända detta arrangemang eftersom det inte var publikt intressant. Fotbollförbundet hade då en någorlunda bra kassa och betalade 5 miljoner kronor till Sveriges Television för att man skulle sända dam-VM i fotboll. Tog då inte Fotbollförbundet ett ansvar för att den breda allmänheten skulle kunna se en del av idrottsverksamheten som dessutom är diskriminerad? Dessutom blev det höga tittarsiffror. Svenska Fotbollförbundet har ett avtal med en tysk firma på området som heter ISPR. Det ger Fotbollförbundet ca 100 miljoner kronor om året brutto. Sedan försöker ISPR sälja olika sändningsrätter för att på det sättet göra en vinst. Det är deras affärsidé. Fotbollförbundet får en tryggad inkomst och fördelar ut de här pengarna till idrottsverksamheten. Allsvensk fotboll har ett brett intresse i det här landet. Av de pengar som Svenska Fotbollförbundet får av ISPR använder man 15-17 miljoner för att betala SVT för att sända Fotbollskväll på måndagarna. Detta gör man för att sporten skall speglas brett och ges ett brett publikt intresse. Fru talman! Detta är unikt. I alla andra länder betalar TV-bolagen för liknande program till idrottsrörelsen. Sedan kräver många att vi t.ex. skall ha ett fotbollslandslag och en fotbollsallsvenska med en massa attraktiva spelare och stora begåvningar. Men vi har relationer som gör att idrotten trots allt, såsom realiteterna ser ut, är i ekonomisk strykklass. Man kan alltså säga att diskussionen om en sådan här TV-lista bl.a. gäller frågan om dispositionsrätt och om man råder över sina egna arrangemang. Jag tycker inte att det kan råda någon oklarhet om det. Det kan inte heller göras några undantag på några som helst icke-precisa eller icke-objektiva allmänna grunder. Man kan inte ge dessa maktmedel åt någon, inte ens till en regering. Dessutom handlar det om principen om idrottsrörelsens självständighet. Idrottsrörelsen som en självständig demokratisk organisation äger sina egna beslut. Även om vi inte tycker om vissa av de här besluten, måste vi acceptera dem om vi accepterar att vi har en självständig demokratisk folkrörelse, eftersom det är de som äger rätten till sina beslut. De äger också rätten att besluta om sina arrangemang och var dessa arrangemang skall visas. De äger att besluta om publikavgifter och tillträde till arenorna. De äger faktiskt att besluta om ackreditering av journalister, och de äger att besluta om sin sändningsrätt. Svensk idrottsrörelse har skött detta hittills på ett utomordentligt ansvarsfullt sätt för att en så bred allmänhet som möjligt skall se idrott. Det finns förvisso enskilda tävlingar eller enskilda arrangemang där det kanske snävas in av ekonomiska skäl, men det finns inga problem med detta. Listan behövs inte. Den skapar däremot ingrepp i principer som jag tycker att det är nödvändigt att denna riksdag värnar. Fru talman! Därför yrkar jag bifall till reservationerna 3 och 4.